Herr talman! Gabriel Romanus sade att vi inte tagit upp frågan om LVU i vår motion. Vi har sagt att vi kan stödja lagförslaget i stora delar, men vi har ändå så stora anmärkningar att vi innefattar LVU i vårt yrkande om avslag på propositionen — vi tycker att hela propositionen är dålig. Sedan tycker jag att man också får ta hänsyn till den debatt som har visat att LVU har mycket stora brister och försvagar barnens situation i vårt samhälle. Gabriel Romanus började sitt anförande med att lovsjunga att vi redan på det här stadiet får en uppföljning av socialtjänstlagen, och han medgav ofullkomligheter i det här förslaget. Redan innan en lag har fått en verkan skall den alltså utredas! Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt förfarande. Det hade varit bättre att från början göra en bra lag som tillgodoser människors krav på trygghet i olika avseenden. Gabriel Romanus talade om att man skulle arbeta förebyggande. ”Fungerande grannskap” och andra vackra ord användes. Det är ju bara så att olika kommuner har olika ekonomiska förutsättningar att få det att fungera. De kommuner som har det allra jobbigast med den sociala situationen för människorna som bor där är de fattigaste kommunerna. Man kan t.ex. jämföra Danderyds problem i det här avseendet med Huddinges. Socialvården får ju en allt större och mera bestående uppgift, eftersom det samhälle som vi lever i i dag gör att människor slås ut i allt vidare omfattning. Den ekonomiska och sociala utslagningen är snabb och drabbar större grupper nu än tidigare. Det här är en ramlag, säger Gabriel Romanus, och det är riktigt. Kommunerna skall ha större frihet att arbeta — men den friheten är ju inte någonting värd, om inte regering och riksdag ställer medel till förfogande så att olika kommuner kan utarbeta sociala åtgärder avseende de problem de har. Så länge man inte ställer medel till förfogande är det här en pappersreform, och regeringen har mycket nogsamt underlåtit att ta upp de ekonomiska frågorna. Man överlåter helt åt kommunerna att klara saken själva. Jag tycker att det är ett felaktigt förfaringssätt, och följderna kommer att drabba de människor hårdast som behöver socialtjänsten allra mest.
Herr talman! Nej, Inga Lantz, jag sade inte att vpk inte har tagit upp barnavårdslagstiftningen i sin motion; det har ni gjort. Vad jag påpekade var att ni i stort sett accepterar förslaget till ny barnavårdslagstiftning. Det står i er motion, som Inga Lantz har satt sitt namn under: ”Däremot kan förslaget om LVU i stort accepteras.” Ni yrkar formellt avslag på det, men ni har accepterat innehållet i det. Anledningen till att ni nu angriper förslaget är att ni vill rida på en debattvåg. Det är inget nytt för vpk, men det är inte särskilt klokt att då anklaga andra för att inte ha haft en genomtänkt ståndpunkt. Det var vad jag sade. Så säger Inga Lantz att man skall ta hänsyn till debatten. Självfallet skall man göra det, men då hade det väl varit på sin plats att Inga Lantz hade ägnat någon del av sin repliktid åt att ta upp de argument som jag framförde om just denna debatt. Jag tycker nämligen att utskottet har beaktat debatten och på vissa punkter också justerat lagstiftningen för att ta hänsyn till den. Det pekade jag på — men inte ett ord om detta vad själva sakfrågan beträffar från Inga Lantz. Sedan anklagar Inga Lantz lagförslaget för att vara vackra ord och inte innehålla några pengar. Det är så här i riksdagen att vi har lagstiftningsfrågor och vi har budgetfrågor. I dag behandlar vi lagstiftningen. I den står det ingenting om vilka anslag man skall ge, utan det får vi ta upp när vi behandlar budgeten, och då skulle jag föreställa mig att vi kan ha delade meningar. Från socialutskottet har vi hävdat och kommer att fortsätta att hävda, att den sociala tryggheten skall få sina resurser, särskilt i en tid när det är knappt om resurser. Slutligen hånade Inga Lantz mig för att jag medgav att det fanns ofullkomligheter i det här förslaget och för att jag tyckte det var bra att utskottet hade rättat till en del av dem. Jag kan bara säga till Inga Lantz att ofelbarhetsprincipen inte är någon viktig del av den liberala ideologin. Att den är det i den kommunistiska känner vi väl till.
Herr talman! Att vpk skulle rida på en debattvåg är fel. Däremot är vi mycket lyhörda och lyssnar gärna på de människor som i sin dagliga verksamhet har att arbeta med de här frågorna. I vänsterpartiet kommunisterna delar vi den oro som har kommit till uttryck i debatten och som många känner inför den nya lagen och dess följder — med ett försämrat rättsskydd för barnen, med försämrade arbetsmöjligheter inom olika områden osv. Därför menar vi att man borde vänta med att anta en ny lag och i stället använda barnavårdslagen till dess att man får något bättre. Vi anser också att man borde invänta slutbetänkandet från utredningen om barnens rätt. Det är vår inställning i den här frågan, och det trodde jag hade framgått redan av mitt inledningsanförande.
Herr talman! Utskottet har, som jag sade, gjort justeringar på flera punkter och tagit hänsyn till den kritik som har framförts. Ändringar har gjorts i fråga om övergångsbestämmelserna, vad gäller att försvåra att barn flyttas fram och tillbaka, när det gäller att klarare uttrycka socialtjänstens möjligheter till omhändertaganden för samhällsvård också när föräldrarna har samtyckt, om man inte kan anta att barnet kan få behövlig vård osv. I fråga om närhetsprincipen har gjorts förtydliganden. Socialutskottet har sannerligen inte avstått från att lyssna på debatten, på den kritik som har framförts och på den oro som har kommit till uttryck. När Inga Lantz sade att vi inte hade någon genomtänkt uppfattning, så tillät jag mig påminna henne om den motion som hon själv har satt sitt namn under. I den heter det att LVU i stort sett kan accepteras. Nu säger hon att den är så dålig att den knappast är värd någonting utan kommer att försvåra arbetet. I och med att man gör en så total omsvängning och den nya uppfattningen råkar överensstämma med vad som för dagen kommer fram i massmedia, då tycker jag inte man skall kritisera andra för brist på genomtänkt uppfattning. Jag tycker inte att Inga Lantz skall utgå från att alla har samma uppfattning som vår största morgontidning. Den har inställningen att fakta som inte överensstämmer med den kampanj som man just bedriver inte bör publiceras. Så har det varit i detta fall. Jag vet att flera synpunkter som har framförts inte har tagits in i tidningen. Ensidigheten i skriverierna har varit ganska enastående, även för Dagens Nyheter. Jag tror således inte att man skall utgå från att opinionen helt och hållet sammanfaller med vad som har redovisats i Dagens Nyheter. Det kan vara en smula oförsiktigt att hävda det om man, som vpk, gärna vill göra sig populär. Det fanns en tid då det sades att alla socialarbetare ville ha bort tvånget ur socialvården. Det var naturligtvis inte riktigt, utan meningarna var delade. Nu heter det att alla socialarbetare vill ha kvar tvånget inom socialvården, och det är naturligtvis inte heller rätt. Det heter vidare att alla är oroliga för att den här lagstiftningen kommer att försämra socialvårdens möjligheter. Det är givetvis inte sant. Alla som får komma till tals i den aktuella kampanjen är naturligtvis oroliga för det, men det är en helt annan sak.

Herr talman! Dimma över Vättern gjorde att jag tyvärr blev försenad, men jag antar att det går lika bra att jag håller mitt anförande nu. När riksdagen är redo att inom några få timmar anta förslaget från socialutskottet om en ny socialtjänstlag, så är en lång väg tillryggalagd från det att socialministern Sven Aspling i december månad 1967 signerade direktiven till utredningen till dess att ett lagförslag sett dagens ljus. Det är heller inget färdigt förslag som socialutskottet lämnar ifrån sig. Den kontroversiella frågan, om tvånget när det gäller vuxna missbrukare skall ligga inom socialvården eller på annat håll, har utskottet lämnat olöst. Den går nu jämte en del andra frågor till förnyad utredning. I tvångsfrågan har begärts förtur, så att det förslag som vi hoppas skall komma ut av den utredningen skall kunna träda i kraft samtidigt med den nya lagen den 1 januari 1982. Det kan förefalla som om utskottet tagit god tid på sig. Propositionen lämnades till riksdagen på sensommaren 1979, och först i juni månad 1980 står den inför sitt avgörande. Men detta är endast skenbart. Olika omständigheter har gjort att det inte förrän nu har gått att få fram ett betänkande. Den största stötestenen har varit huvudmannaskapet för nykterhetsvårdsanstalterna och ungdomsvårdsskolorna. Inte förrän i slutet av april månad i år fick vi den slutliga propositionen, och först då var den sista pusselbiten lagd när det gäller lagförslaget. Jag vågar säga att jag inte tidigare under mina 26 riksdagsår varit med om ett lika besvärligt utskottsärende. Har vi löst upp en knut, så har det kommit andra i stället. Men nu är besvären över. De har inte minst varit bekymmersamma för utskottets kanslipersonal, som gjort ett utomordentligt arbete med ändringar av bl.a. lagparagrafer av betydande omfattning. Som ordförande i utskottet vill jag ta tillfället i akt att tacka kansliet för ett väl utfört arbete och utskottskamraterna för att vi har kunnat slutföra detta stora arbete i enighetens tecken. När vi började arbetet hade jag inte den ringaste tro på att vi skulle kunna lägga fram ett enhälligt betänkande. I dag kan vi presentera ett sådant. Det betyder att vi skjutit ett visst avsnitt, det om tvångsvården, framför oss en tid. Det är få frågor som så har förmått att dela opinionen som den som följt i spåren på socialtjänstpropositionens framläggande. Till betydande del har det varit en skendebatt. Frågan om tvång eller frihet för missbrukarna har upprört en del och har på sitt sätt medverkat till en vrångbild av socialtjänstlagen. Vad man glömt att tala om är att skiljelinjen gått emellan dem som velat ha tvånget kvar inom socialvården och dem som velat ha det inom sjukvården, närmast då inom psykiatrin. Jag skall inte sticka under stol med att jag själv liksom utskottets övriga socialdemokrater och den helt övervägande delen av riksdagsgruppen haft den senare uppfattningen. Men då det knappast är lämpligt att genomföra en så stor reform med ytterst knapp majoritet och det andra partiet som stödde ”frivilliglinjen” liksom vi hade sina tilltänkta ”avhoppare”, sökte vi oss fram till en kompromiss. En stilla reflexion: jag tror riksdagen skulle vinna på om det inom andra områden funnes en liknande vilja till samverkan. Det är fel att med en enda rösts övervikt genomtrumfa beslut i snart sagt varje fråga. Den lärdomen borde beslutet i socialutskottet kunna ge. I ett särskilt yttrande som vi bifogat betänkandet har vi bl.a. understrukit att det har varit en strävan från vår sida att nå en bred politisk enighet kring den nya lagen och kring de principer som skall vara vägledande för det sociala arbetet. För att nå fram till en sådan allmän uppslutning kring dessa frågor har det varit nödvändigt för socialutskottet att göra förändringar och kompletteringar till socialtjänstpropositionen. Utskottet slår fast att en viktig utgångspunkt för socialtjänstreformen är att insatserna i individuella ärenden skall präglas av frivillighet och den enskildes rätt till självbestämmande. Den enskilde skall med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten med begäran om hjälp utan att riskera icke önskade konsekvenser i form av olika tvångsåtgärder. Samtidigt råder enighet om att samhället i vissa fall måste kunna använda sig av tvångsåtgärder mot den enskilde när detta erfordras för att avvärja ett omedelbart hot mot någons liv eller hälsa. Så kan vara fallet vid missbruk av alkohol eller narkotika. När det gäller huvudmannaskapet för den psykiska barnoch ungdomsvården begär utskottet på socialdemokratiskt initiativ en förutsättningslös utredning. Bland de preciseringar och förtydliganden som utskottet har gjort förtjänar två att nämnas särskilt. Det gäller för det första en komplettering av lagen med bestämmelser om att socialnämnden har ett särskilt ansvar både för insatser i syfte att förebygga missbruk och för insatser åt den som till följd av ett missbruk har särskilt behov av hjälp. Ett annat viktigt förtydligande gäller bestämmelserna om vård av unga och regler för flyttning av barn. Utskottet pekar på att det kan finnas intressemotsättningar mellan barn och föräldrar som gör att föräldrarna inte begär eller rent av motsätter sig att barnet får hjälp genom socialtjänsten. En bra lag är ett bra redskap. Men den blir av intet värde om man inte sätter resurser bakom. Om socialtjänsten skall leva upp till propositionens intentioner och förverkliga helhetssynens grundtanke, då behöver man framför allt resurser till förfogande. Får man inte detta, hjälper det inte med aldrig så stora och aldrig så vackra ord. Det finns i dag tyvärr tendenser — och klara sådana — till attacker mot de sociala förmånerna. Regeringen skjuter på gamla löften om anslag till kommuner och landsting. Till nästa budgetår förbereder den ett besparingsprogram som kommer att gå ut över vitala områden. Den sociala välfärden hotas. Kampen mot den gemensamma sektorn pågår från högerhåll och lär väl avsätta resultat. Det finns risk för att de svaga kommer att drabbas av nedskärningarna. Faran är överhängande för att vi i stället för att få de ökade resurser som är nödvändiga, om socialtjänstlagen skall avsätta resultat, får försämrade resurser, och allting pekar på det. Detta kommer att märkas speciellt när det gäller den sektor av socialpolitiken som handhar nykterhetsoch narkotikavården. Där saknas fortfarande vårdoch behandlingsresurser. Personalen gör allt vad den kan, men här skulle behövas mycket mer av resurser. Får vi inte ökade resurser på detta område, är jag rädd för att många ungdomar kommer att gå under. Här har regeringen det yttersta ansvaret. Men man kan inte gå ut och vara starkt kritisk mot den offentliga sektorn när man samtidigt måste vara medveten om de alltför små resurserna på detta viktiga fält. F. ö. borde konflikten nyligen på arbetsmarknaden ha lärt oss vad den offentliga sektorn betyder. Det svenska samhället skulle stå sig slätt om attackerna mot den sociala välfärden lyckades. Socialtjänstens nya funktioner och arbetssätt måste utvecklas successivt med hänsyn bl.a. till vad som är praktiskt möjligt och rimligt. De nya krav som socialtjänsten ställer på kommunerna kan inte uppfyllas bara genom att man utvidgar verksamheten. Det blir också nödvändigt att se över den hittillsvarande organisationen och att överväga hur denna kan utnyttjas i syfte att skapa bästa möjliga betingelser för ett socialt arbete i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Även kommunernas utbud av varierande hjälpåtgärder i enskilda ärenden måste utvecklas. Den nya lagstiftningens ikraftträdande innebär självfallet inte att kommunerna redan från början har ett fullt utbyggt system av olika serviceåtgärder till sitt förfogande. Det som bör uppmärksammas i detta sammanhang är den förberedande utbildning inför reformen som igångsatts eller som planeras på många håll. Inte minst med hänsyn till att socialtjänstreformen inte kan vara fullt utbyggd från början bör även sådana utbildningsinsatsesr i många fall kunna göras efter hand. Dock måste man ha klart för sig att utbildningen av personalen är en viktig fråga. Därför bör utbildningen och fortbildningen av personalen ges hög prioritet i kommunens utbildningsplaner. Den föreslagna socialtjänstlagen är, som framhållits tidigare i debatten, en ramlag, men den är också en starkt målinriktad lag. I lagen anges såväl socialtjänstens övergripande mål och socialnämndens uppgifter som riktlinjer för socialnämndens verksamhet. När det gäller barnomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om människor med handikapp preciseras socialnämndens uppgifter ytterligare. En på detta sätt konstruerad lag är vidare enligt utskottets mening nödvändig för att socialtjänstens insatser på ett smidigt sätt skall kunna anpassas efter skiftande förhållanden och förutsättningar och för att verksamheten skall kunna utvecklas och förändras i takt med vunna erfarenheter. En alltför detaljerad lagstiftning kan utgöra ett hinder mot den helhetssyn som präglar socialtjänsten. Kommunerna bör därför ges frihet att söka sig fram till en fungerande social omsorg. Strukturella olikheter mellan kommunerna kan motivera vissa skillnader i socialtjänstens uppbyggnad och verksamhet. När det gäller det individuella behandlingsarbetet är det angeläget att lagen ger utrymme för flexibilitet och nya initiativ som kan förbättra de sociala arbetsmetoderna och därmed utfallet av hela verksamheten. Man kan naturligtvis inte bortse från att lagen också kan ge utrymme för vissa standardskillnader som inte är acceptabla. Det kan t.ex. inte godtas att den enskildes möjligheter att få bistånd från socialnämnden blir beroende av vilken kommun vederbörande vistas i. Rätten att överklaga beslut om bistånd och statens tillsyn utgör emellertid vissa garantier för att den föreslagna ordningen blir betryggande ur rättssäkerhetssynpunkt. Socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, heter det i den portalparagraf som konstituerar socialtjänstlagen. Det är förpliktande. Därav följer att den nya lagen är en viktig hörnsten för familjen, barnen, de äldre och de handikappade. Socialtjänstens insatser bör underlätta familjens uppgift att ge barnen en materiell och känslomässig trygghet. De skall också medverka till en positiv utveckling hos barn och unga och i övrigt stimulera och tillvarata barns resurser. Insatserna bör syfta till att öka barns förutsättningar att lära in vissa grundläggande normer och värderingar, samtidigt som barnen bör bibringas förmåga till kritisk prövning. Man hari debatten gjort gällande att den gamla barnavårdslagen var bättre än den nya lagen. En stor morgontidning i Stockholm har drivit en verklig kampanj på det temat. Den ena socialarbetaren och distriktschefen inom socialförvaltningen efter den andra har uttalat sig och utdömt socialtjänstlagen utan att egentligen känna till dess innehåll. I torsdags förra veckan kunde vi i tidningarna läsa att ledaren för Hasselakollektivet sagt att det skulle innebära lönnmord på de ungdomar som man behandlar på Hassela om man antar det nya lagförslaget. Så sent som två dagar dessförinnan blev han av utskottets ledamöter upplyst om den nya lagens verkliga innebörd och förklarade sig nöjd med upplysningarna. Det är skrämmande att läsa sådana uttalanden, publicerade i en stor liberal tidning. Det har blivit så att om verkligheten inte passar ihop med de kampanjer tidningen bedriver, så är det fel på verkligheten. I ett reportage i fredagsnumret av samma tidning gör man vidare gällande att den utredning som tillsatts tillkommit som en följd av vad tidningen skrivit. Jag vill till detta säga att socialutskottet begärde denna utredning i början av februari månad i år, och den har först nu blivit tillsatt. Det är alltså sannerligen inte på det sättet att det var tidningens förtjänst att den kom till. Lika bestört blir man när man läser vad Bris, Föreningen Barnens rätt i samhället, skriver till riksdagsledamöterna. Det är en grov förvanskning av fakta som redovisas. Tror någon verkligen att en regering som är ansvarig för propositionen — jag till tillägga att det var den dåvarande regeringen som hade ansvaret för propositionen när den lämnades — eller riksdagens 349 ledamöter som har motionsrätt eller ledamöterna i socialutskottet med representanter för fyra partier inte skulle ha opponerat sig, om det förhållit sig så som den snedvridna skrivelsen ger vid handen? Det förhåller sig självfallet inte så. Riksdagsledamöterna är inte så illa orienterade som Bris påstår. Om socialtjänstens förslag beträffande de äldre har det inte varit någon särskild debatt. I betänkandet slår utskottet fast: Socialtjänstens insatser för de äldre skall utformas med utgångspunkt i principerna om självbestämmanderätt för de äldre och för att göra tillvaron så normal som möjligt för dem. Detta betyder att god service måste erbjudas de gamla. Härvid åsyftas bl.a. social hemhjälp, färdtjänst, social jour, tillhandahållande av tekniska hjälpmedel och, sist men inte minst, goda och ändamålsenliga bostäder. Ett annat viktigt område som gäller de äldre är sjukvården. Vi får ju allt fler gamla, och därför kommer det att behövas ökade vårdresurser. Det är viktigt att man vid planläggningen tar hänsyn till detta. Lika angeläget är det att de handikappades problem uppmärksammas. Det gäller såväl bostad som hemhjälp och färdtjänst. Beträffande den sistnämnda vill jag särskilt understryka kvalitetskraven. Herr talman! Det skulle vara betydligt mera att säga om det omfattande betänkandet. Det finns ju synpunkter på snart sagt varje område. Jag nöjer mig emellertid med detta nu. Andra ledamöter i utskottet har redan tagit upp och kommer att ta upp vad vi sysslat med under de åtta månader som propositionen legat hos oss. Vi har haft förmånen att ha den ansvarige för regeringsförslaget som vice ordförande i utskottet. Naturligtvis har han talat för sitt förslag, men jag måste säga att Gabriel Romanus har varit lyhörd även för andra tankar än de egna. Det uppskattar jag honom för. Vi har gjort ändringar i lagparagrafer och skickat kontroversiella frågor till utredning, men jag vågar ändå som en slutvinjett summera: Den produkt som utskottet nu lämnar ifrån sig är ett aktstycke som är väl värt att antas av riksdagen. Socialtjänsten betyder inga nya himlar eller en ny jord för dem som sysslar med socialt arbete, men den kan bli ett utmärkt redskap i förverkligandet av socialpolitiken i ett föränderligt samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det verkar som om kammaren i dag har blivit ett forum för sällskapet för inbördes beundran. Man bockar för och tackar varandra i olika omgångar. Jag begärde replik med anledning av att Göran Karlsson sade att rättssäkerheten tryggas av möjligheten att överklaga. Men den möjligheten ger inte automatiskt t.ex. fler daghemsplatser. Och vad är den rättigheten värd, om kommunerna inte har ekonomiska möjligheter att anordna barnomsorg? Det står t.ex. 15 000 barn i daghemskö i Stockholm och 4 000 i Huddinge. Jag skulle önska att föräldrarna till alla dessa barn överklagade de beslut som har fattats, men jag har inte speciellt stora förhoppningar om att deras behov av barnomsorg ändå skulle tryggas på det viset. I alla sammanhang hänvisas till kommunens resurser.

Och jag tror inte att fler barn får plats på daghem av det skälet att det finns möjlighet att överklaga beslut. Eivor Marklund kommer för vänsterpartiet kommunisternas del att ta upp debatten om de äldre, men jag vill säga ett par ord om omsorgen om äldre, eftersom jag i min hemkommun har suttit med i en kommitté som har haft till uppgift att utarbeta en plan för äldreomsorgen. Vi har i kommittén en mängd bra förslag och önskelistor beträffande hur vi skulle vilja ordna det för äldre människor i vår kommun. Men i alla sammanhang konstateras att det saknas resurser. Och den stora bristen i hela detta betänkande är att man inte redovisar var man skall ta pengarna, hur kommunerna skall få möjlighet att förverkliga helhetssynen, att få ramlagen att fungera.

Herr talman! Inga Lantz är grälsjuk. Om hon hade lyssnat på vad jag sade, hade hon hört att jag framhöll att lagen inte blir någonting värd, om inte resurser ställs till förfogande. Men beslutet om resurserna kan inte fattas samtidigt som beslutet om lagförslaget. Om Inga Lantz hade lyssnat på mig, hade hon dessutom hört att jag sade att regeringen har det yttersta ansvaret för att det kommer fram resurser. Men det hörde hon tydligen inte. Inga Lantz borde lyssna på andra, innan hon grälar på dem för att de inte följer de råd som hon och kommunisterna ger. Förresten har kommunisterna i samband med dessa råd inte redovisat var de skall ta resurserna. Resurserna kanske skall tas från ovan, men det går inte. Inga Lantz får förlåta oss, men så länge kommunisterna kommer med dessa överbud, tror vi inte på kommunisterna.
Herr talman! Vi har klart redovisat i andra sammanhang vilken ekonomisk politik vi vill föra och var vi skall ta resurserna för att göra en sådan omfördelning att resurserna används på det bästa sättet för det stora flertalet i vårt land. Jag är inte alls grälsjuk. Jag säger bara att verkligheten ser annorlunda ut än Göran Karlsson tror att den gör.
Herr talman! Jag har inte sagt annat än att verkligheten inte blir vad Inga Lantz tror. Kommunisterna använder varje tillfälle att försöka lägga fram förslag som inte håller. Ni har inte pengar till dem. Var skall ni ta resurserna? Ni står där tomhänta, och ni är grälsjuka. Det är precis vad ni är.

Herr talman! Förslaget till socialtjänstlag innebär ingen revolution i svenskt samhällsliv — vilket man kanske kunde tro med hänsyn till dagens talarlista beträffande ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag konstaterar ändå att de talare som hittills varit uppe i debatten har visat en för riksdagsledamöter förvånansvärd ödmjukhet inför de svåra problem vi kunnat lösa på ett, som vi tycker, hyfsat sätt.

Den socialtjänstlag som nu föreslås är i stora drag en uppföljning av utvecklingen på det sociala området, en modernisering av gamla lagregler. Organisatoriskt har nämndverksamheten i kommunerna under 1970-talet nästan undantagslöst omformats enligt de bestämmelser som nu föreslås, med en socialnämnd och eventuellt också distriktsnämnder. Ändock måste det konstateras att bakom förslaget till socialtjänstlag ligger en lång utredningsverksamhet — alltför lång, säger somliga — där grundtankar om den framtida sociala verksamheten har presenterats och utgör något av hörnstenar i den nya lagen, en plattform att arbeta vidare på. Låt mig helt kort påminna om några av dessa grundtankar. Besluten inom socialtjänsten bör fattas på lägsta möjliga utförandenivå. Detta kom socialutredningen mycket tidigt fram till. Vi ansåg då — och det är välgörande att se att man följt de intentionerna i dag — att detta att lägga besluten så nära människorna som möjligt måste innebära bättre kontakt mellan allmänhet och beslutsfattare och i vissa fall mindre av byråkrati. Följden blir också huvudmannaskapsförändringar, innebärande mera lokalt anknutna institutioner och bättre möjligheter till samarbete på lokal och regional nivå mellan olika samhällsgrenar. Helhetssynen har lagts fast som grund för den nya lagstiftningen, vilket är en naturlig följd av att de gamla symtomorienterade lagarna ersätts av en enda lag. En ändring av tänkesätt hade ju skett redan i och med debatten om familjevårdsprincipen på 1960-talet. Helhetssynen innebär en skyldighet för sociala organ att försöka utröna orsakerna till att någon behöver hjälp och om möjligt undanröja dessa orsaker. Den innebär också skyldighet att vidta förebyggande åtgärder och bedriva uppsökande verksamhet. Enligt utskottets förslag påpekas i en paragraf vikten av förebyggande verksamhet mot missbruk. Från centerns sida noterar vi naturligtvis med tillfredsställelse att man därmed följer de tankegångar som låg bakom förslaget i vår motion. Till förebyggande åtgärder får också räknas de sociala organens medverkan i samhällsplaneringen. Det är önskvärt att vi får en bredare debatt i dessa frågor, och de sociala organens medverkan bör leda till att begångna misstag inte upprepas. Förhoppningsvis kommer de sociala organen med sin erfarenhetsbakgrund att kunna motverka en ensidig teknisk-ekonomisk planering, som tidigare har visat sig medföra icke önskvärda sociala konsekvenser. I socialtjänstlagen fastslås att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Att detta stöd och denna hjälp i första hand skall erbjudas i frivilliga former är alldeles klart, och det är väl knappast någon som ifrågasätter det. Varje stödoch hjälpåtgärd måste emellertid ha som mål att den hjälpbehövande skall bli i stånd att klara sin egen situation. Det gäller för alla former av hjälpåtgärder i samhället. Den enskilde har alltid ett ansvar, nämligen att efter bästa förmåga medverka till att reda upp sina förhållanden. Den enskildes självklara ansvar glöms ofta bort i sammanhanget. Ansvaret för medmänniskor gäller oss alla. Vi har länge arbetat i en atmosfär av övertro på att samhället klarar allt. Enligt uppgift har antalet socialarbetare fördubblats under en tioårsperiod. Tyvärr kan vi samtidigt konstatera att antalet dödsfall som en direkt följd av alkoholoch narkotikamissbruk nu är större än någonsin i modern tid. Vi skall komma ihåg att samhället består av individer och bygger på individens ansvar för sig själv och sina närmaste. Individen har rätt att ställa krav på samhället, men samhället har också rätt att ställa krav på individen. Här talas ibland om att vi måste skapa ett mjukare samhälle. Vi kanske måste söka oss fram till det genom att återuppliva det bästa av gamla tiders sociala kontroll. Vi måste vara beredda att ge ett handtag då det behövs, hjälpa en medmänniska till rätta. Stimulans till en sådan utveckling ryms inom socialtjänstens ram. Samhällets ansvar blir särskilt påtagligt då samhället till stöd och hjälp i en nödsituation måste ingripa mot enskildas vilja. I förslaget till lag om särskilda bestämmelser om vård av unga slås fast inte bara socialnämndens rättighet utan också dess skyldighet att ingripa mot den enskildes vilja enligt de kriterier som lagen anger. Men ett ingripande mot enskilds vilja måste alltid ske med största möjliga rättstrygghet för den enskilde. Jag skall inte närmare gåin på LVU, eftersom flera talare tidigare har behandlat den; jag kan dock i stort instämma i vad tidigare Gabriel Romanus och Göran Karlsson sade på den punkten. Låt mig ändå, som en personlig mening, säga att jag anser att den avvägning som gjorts i LVU har varit rimlig och riktig. Den kritik som riktas mot lagförslaget har, enligt min mening, skjutit över målet. Det är bra med opinioner, både inom politiska partier och utanför, men opinioner av det här slaget får inte innebära handlingsförlamning hos beslutsfattarna. Mot bakgrund av att vi diskuterat de här frågorna konkret sedan 1977 menar jag att en opinion som blossat upp under den senaste tiden inte kan få påverka dagens beslut. Det innebär inte att vi för all framtid måste godta alla de lagregler som i dag beslutas. Vi har möjlighet att ändra lagarna. Vi hart.o.m. möjlighet att omforma dessa lagar innan lagförslaget beräknas träda i kraft. Frågorna rörande vården av vuxna missbrukare kommer att behandlas senare. Givetvis är vi från centerns sida nöjda med att utskottet yrkar avslag på förslaget om ett utvidgande av de psykiatriska vårdlagarna, eftersom vi begärt detta i vår motion. Jag skall inte fördjupa mig i någon debatt om vård för vuxna missbrukare, eftersom detta ärende kommer upp senare. Låt mig bara som en principuppfattning från centerns sida säga att vi anser att sluten psykiatrisk vård bör förbehållas psykiskt sjuka. När det gäller vården av vuxna missbrukare bör man eftersträva mer av flexibla vårdformer. Detta bör gälla både för dem som frivilligt efterfrågar vård och för dem som vårdas mot sin vilja. Institutionsvård har, med rätt eller orätt, anklagats för att släpa efter och vara gammalmodig. Det råder inget tvivel om att den diskussion som förts något decennium om institutionernas vara eller icke vara har hämmat utvecklingen på institutionssidan. Jag tror för min del att om vi nu får en huvudmannaskapsförändring så ger det samtidigt utrymme för alla de progressiva krafter som arbetar inom institutionsvården att omforma vården så att den bättre tillfredsställer de behov som finns. Jag är för min del alldeles på det klara med att vi, med den utveckling vi haft på missbruksområdet det senaste decenniet, kommer att behöva institutionsvården, men denna institutionsvård måste sättas in som en länk i en effektiv vårdkedja. Det är det vi i stor utsträckning saknat tidigare. Vi behöver en förnyelse av vårdinnehållet. Vi behöver en vård som tar hänsyn till de enskildas olika behov av vård. Detta bör som sagt gälla både för dem som frivilligt söker sig till vården och för dem som av en eller annan anledning måste vårdas mot sin vilja. Inga Lantz var inne lite grand på förslaget om socialförsäkringstillägg och beklagade att det inte lades fram i samband med socialtjänstlagen i övrigt. Jag kan givetvis också beklaga detta, även om vi måste vara på det klara med att det gäller så stora frågor att de tar sin tid att konkret reda ut. Låt mig emellertid säga att jag ser fram emot den dag då vi kan få ett förslag om socialförsäkringstillägg utformat på ett sådant sätt att det ger en bättre ekonomisk grundtrygghet för alla medborgare i vårt samhälle. I socialutredningen sade man på sin tid att förutsättningen för att vi skall kunna förbättra standarden socialt för människorna i det här samhället är att det i botten finns en bättre grundtrygghet, därför att då friställer man resurser för att kunna arbeta med dem som ändå behöver hjälp trots denna grundtrygghet. Jag tror att det ligger mycket i detta. Det är också, tycker jag, ett rätt tillvaratagande av de knappa resurser som vi har att arbeta med även på det sociala området. När det gäller att på rätt sätt använda de resurser vi har på det sociala området vill jag också peka på vad som i form av principer inryms i socialtjänstlagen, nämligen principen om ett bättre samarbete mellan olika samhällsorgan. Vi har talat om samarbete mellan sjukvård och socialvård. Vi har talat om samarbete mellan socialtjänst, skola, polis osv. Men detta samarbete — det måste vi konstatera — har inte hittills, i varje fall allmänt sett, varit särskilt effektivt. Ibland har det berott på att man ansett att det inte varit riktigt honnett att samarbeta med polisen. Ibland har det berott på att man inte har fått den kontakt som man behövt eller inte fått den respons för samarbetssträvandena som man behövt från andra samhällsorgan. Låt mig bara säga att i de samhällsorgan vi har arbetar människor. Dessa människor har skyldighet att vara lyhörda för de krav från samhällets sida som nu ställs på att de skall samarbeta till den enskilde medborgarens bästa. Där gäller det också att tillvarata resurser, för jag är övertygad om att med ett effektivt samarbete mellan olika samhällsorgan skulle vi kunna med mindre resurser åstadkomma ett bättre omhändertagande av människorna. Jag vill också gärna poängtera att detta samarbete visserligen konkret ofta måste skötas av anställda inom de olika förvaltningarna, men ett krav måste likväl vara att de förtroendevalda skall vara med och leda arbetet — detta för att samarbetsbeslut skall kunna förankras i de olika politiska församlingarna. Låt mig till sist säga — det har sagts tidigare här — att den föreslagna socialtjänstlagen är en ramlag. Jag tycker att det är en förtjänst, därför att en ramlag ju ger möjligheter till utveckling inom området på ett annat sätt än vad en strikt avgränsad lagbestämmelse för arbetet gör. Vi får hoppas, och jag tror för min del att så blir fallet, att detta att socialtjänstlagen blir en ramlag kommer att innebära att jobbet ute i kommunerna och i länen mer än hittills kommer att få en flexibel inriktning mot lösandet av lokala problem. Det är värdefullt om det blir den inriktningen på det kommande socialtjänstarbetet. Det har sagts här tidigare, och jag vill gärna upprepa det, att vi i och med att riksdagen antar denna socialtjänstlag inte är färdiga med det sociala arbetet i vårt land. Detta är en etapp på vägen, förhoppningsvis en plattform för vidare utveckling av den svenska socialvården. Också jag anser det angeläget att understryka att det är tillfredsställande att vi har kunnat komma så här långt i enighet om åtgärder. För oss alla ligger ju som grund detta att vi anser att målsättningen bör vara ett så bra samhälle för människorna som möjligt. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en viktig dag i dag, när riksdagen går att fatta beslut om en ny socialtjänstlag. Det framgår inte minst av de portalparagrafer som tar upp målen för socialtjänstlagen och riktlinjerna för socialtjänstens arbete. Målet för vårt politiska arbete på det sociala området måste, som Erik Larsson nyss påpekade, vara att skapa ett samhälle där alla känner en grundläggande känslomässig trygghet, där gemenskap, personligt engagemang och ansvarstagande stimuleras och där alla är garanterade en ekonomisk grundtrygghet. En förutsättning för att kunna förverkliga dessa mål är solidariteten mellan starka och svaga i vårt samhälle. De handlingsalternativ man väljer i samhällsarbetet måste vara inriktade på att förverkliga målen om jämlikhet och social välfärd. Till utgångspunkterna hör självfallet grundsatsen om alla människors lika värde och rättigheter, liksom att män och kvinnor är jämställda och har lika ansvar för hem och barn, för yrkesliv och samhällsarbete. Det här kan sägas vara honnörsord. Men en dag som denna tror jag att man, speciellt som den här lagstiftningen är en ramlagstiftning, också måste ha plats för honnörsorden som riktmärken som vi har med oss när vi går vidare i arbetet på att ge dessa ramar ett konkret innehåll. Honnörsorden är viktiga vägvisare för vårt arbete. Den miljö vi lever i måste anpassas efter människors förutsättningar och grundläggande behov. Det finns alltför många exempel på att så inte är fallet. Effekterna av 1950 och 1960-talens koncentrationspolitik visar sig nu allt klarare. De snabbt uppbyggda förortsområdena utformades med utgångspunkt i ekonomiska och tekniska krav, inte i människornas faktiska och innersta behov. I stället för att anpassa miljön till människan ställdes kravet att människan skulle anpassa sig själv. Det blev stora bostadsområden, stora arbetsplatser, stora skolor och stora vårdinstitutioner. Men samtidigt som det fysiska avståndet mellan människor minskade ökade avståndet på det känslomässiga planet. De negativa resultaten har inte låtit vänta på sig. Antalet människor med svåra problem har ökat — det har påpekats tidigare här i dag. Många, inte minst ungdomar, har fastnat i alkoholoch narkotikaträsken. Familjer har splittrats. Barn och ungdomar har fått växa upp utan den kontakt med både far och mor som de så väl behöver. Avståndet mellan bostadsområden och arbetsplatser är ofta stort. Mycket tid går därför åt för resor till och från arbetet. Släktbanden och gemenskapen i de gamla boendemiljöerna har brutits sönder utan att ersättas med ny gemenskap i de nya miljöerna. Den snabba befolkningstillväxten i vissa orter gjorde det svårt att hinna med att bygga ut den nödvändiga sociala och kulturella servicen — även det har omvittnats tidigare här i dag. Å andra sidan har utflyttningen från andra områden lett till att servicen där försämrats påtagligt. Butiker har dragits in, skolor lagts ned och kollektivtrafiken glesats ut. Det här är bevis för att de sociala aspekterna inte tillmättes den betydelse de borde ha haft i samhällsplaneringen. De gavs en mycket underordnad betydelse. Men det var också under de här åren socialutredningen tillsattes, delvis därför att man redan då var varse att vi behövde en förnyelse på det socialpolitiska området. Alltfort lever dock många människor — inte minst gamla — i isolering och oro. Det är långt mellan gångerna när de ser barn och barnbarn. Samtidigt har bostadssegregationen fört med sig att många barn växer upp utan att någonsin träffa äldre människor. Kontakten mellan generationerna har brutits. Den hårt specialiserade tillvaron, det kommersiella utbudet, frånvaron av kontakt med andra åldersgrupper, frånvaron av syskonkontakter — alltför många barn saknar både syskon och den äldre generationen — är faktorer som skapar en rotlöshet. I forna tiders stora syskonkullar fanns ändå, trots en ofta stor materiell nöd — vi skall inte på något sätt idealisera den tillvaron — samhörighet och naturlig anpassning och hänsynstagande till andra människor. Många av dagens unga lever i en ensamsituation som inte ställer några positiva och utvecklande krav. Konkurrensen i arbetslivet och strävan efter höga produktionsresultat har många gånger drivit upp arbetstempot till en nivå där den psykiska och fysiska hälsan sätts på spel och där arbetsglädjen försvinner. Den ökade användningen av gifter och kemikalier har försämrat många arbetsmiljöer och skapat ohälsa och otrygghet. Många har försökt kompensera den bristande trygghetskänslan med materiella ting. Detta har många gånger lett till en överdriven konsumtion av prylar. Men det kan aldrig ersätta behovet av gemenskap och känslan av att behövas. För att människor skall kunna fungera i samhället och känna trygghet, känslomässigt och materiellt, måste vissa grundläggande behov tillgodoses. Detta ställer krav på samhällets utformning och på hur det fungerar. Därför är det så viktigt att den lag som riksdagen i dag går att fatta beslut om lägger grunden för att de sociala aspekterna skall utgöra ett viktigt underlag i all samhällsplanering. Lärdomen av gångna års misstag har lett oss fram till det resultatet. Människor har behov av goda miljöer som utformas med utgångspunkt i individens psykiska, fysiska och sociala förutsättningar. Alla behöver mänsklig gemenskap och möjlighet att utveckla sin personlighet och känna samhörighet och uppskattning. Alla behöver ett arbete där individuella kunskaper och färdigheter tillvaratas och utvecklas. Alla behöver en boendemiljö där människors vägar korsas och en naturlig gemenskap i närmiljön utvecklas. Målet för det sociala reformarbetet måste vara att skapa ett samhälle där dessa behov kan tillgodoses och där man på olika sätt försöker förhindra att sociala störningar och utanförstående uppkommer. Vi måste alla sträva efter ett samhälle där gemenskap, social trygghet och ekonomisk grundtrygghet sätts i förgrunden. Här passar den nya socialtjänstlagen mycket väl in som en betydelsefull del. I den finns en helhetssyn som tar hänsyn till den enskilda människans totala situation och omgivning. Jag anser att den enskilde och hans situation måste ses i ett vidare socialt sammanhang, där boendeoch arbetsförhållanden hör till de grundläggande faktorerna, men där även andra aspekter tas med. Det innebär ett uppbrott från den traditionella socialvårdens synsätt och metoder, en starkare betoning av det förebyggande arbetet och de sociala aspekternas rättmätiga plats i samhällsplaneringen. Socialtjänsten måste i framtiden bli en serviceinriktad tjänst för alla medborgare när de i något av livets skeden behöver samhällets stöd. Måttet på ett samhälles styrka är dess förmåga att ta hand om de svaga grupperna — barn, äldre och handikappade. I en sann demokrati har alla människor lika värde. Detta borde inte behöva sägas, men vi måste upprepa det. Detta framkommer också tydligt i den nya lagtexten, t.ex. när det gäller samhällets skyldigheter mot de handikappade. Där slås fast att alla människor har delaktighet i samhällslivet oavsett handikapp. Här markeras väl den helhetssyn på människan, som jag tidigare har betonat. Samhället har ansvar för att säkerställa barnens rätt till en trygg uppväxt med goda möjligheter att utveckla en egen identitet. I debatten om socialtjänsten har dock många ställt sig tveksamma till den del av lagen som gäller särskilda bestämmelser om vård av unga och vård oberoende av samtycke för vuxna. Till detta återkommer jag. De äldres behov av trygghet och frihet måste bevaras. Det är nödvändigt att äldreomsorgen vidareutvecklas med flexibla system, som möjliggör för de äldre att så länge som möjligt kunna vara kvar i sin hemmiljö. Befolkningsutvecklingen med det snabbt ökande antalet äldre ställer stora krav på samhällets åtgärder för att tillgodose de äldres behov av omsorg och service. Inom regeringskansliet arbetar en äldreberedning i syfte att föra fram förslag till åtgärder på äldreområdet. Socialutskottets önskan att denna beredning skall vidgas till en parlamentariskt sammansatt beredning ser jag som utskottets markering av dessa frågors tyngd och betydelse samt som ett stöd för det arbete som redan pågår i regeringskansliet. Enligt min mening är det i ett centralistiskt samhälle frestande att utgå från att alla människor har ungefär samma förmåga och samma behov, eftersom ett sådant antagande underlättar planering och serviceutbud. I ett mer decentraliserat samhälle, där närhetsaspekten får stort utrymme, finns ' samma respekt för alla människors lika värde, men vida större flexibilitet i planeringen med fullt beaktande av deras olika förmåga och behov. Såväl förebyggande som behandlande insatser kan på detta sätt ägnas dem som bäst behöver dem. Därigenom blir det sociala skyddsnätet finmaskigt just där behoven är störst. De begränsade resurserna satsas där de bäst behövs och gör störst nytta. En förutsättning för att riksdagen under våren skulle kunna ta beslut om socialtjänstlagen var att en uppgörelse om huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m.m. förelåg. Den 10 april träffades en principöverenskommelse mellan å ena sidan Landstingsförbundet och Kommunförbundet och å andra sidan regeringen. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att det var möjligt att få fram denna överenskommelse. Den innebär att kommuner och landsting tar över ansvaret för de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna. Förhandlingarna skall fortsätta i frågan om storleken på statsbidrag. Ändringen av huvudmannaskapet kan då ske den 1 januari 1983. En viktig del i överenskommelsen är att kommuner och landsting i varje län har åtagit sig att upprätta en samlad vårdplan för alkoholoch narkomanvård. Denna skall gälla ungdomsvårdsskolor, statliga, erkända och enskilda nykterhetsanstalter, behandlingshem och inackorderingshem för alkoholoch narkotikamissbrukare. Det är viktigt för samordningen av institutionsvården att man samtidigt kan överblicka både behovet och de resurser som finns tillgängliga. Överenskommelsen skapar förutsättningar för en sammanhållen planering av missbruksvården i kommuner och landsting. Den innebär också att det nu kan skapas en fungerande vårdkedja för avgiftning och medicinsk vård till den sociala rehabiliteringen. Utskottet gör på en punkt en förändring i den särskilda proposition regeringen lagt fram om huvudmannaskapsförändringarna. Det gäller frågan om att länsstyrelserna skall utöva tillsynen över institutionerna i stället för socialstyrelsen. Det finns, herr talman, delar av socialtjänstlagen som många i dag ställer sig tveksamma till. Två sådana mycket omdis Riksdagen uppdrog i början av året åt regeringen att tillsätta en parlamentarisk beredning, vars uppgift skulle vara att följa och utvärdera den sociala vårdlagstiftningen. Från många håll har uttalats tveksamhet till den i propositionen valda lösningen att förlägga särskilda tvångsåtgärder mot missbrukare helt till sjukvården. Kritiken har gällt såväl rättssäkerhetsaspekter som den vårdfilosofi som präglat lagförslagen. Min personliga uppfattning är att socialtjänstpropositionen i detta avseende var otillräcklig. Regeringen anger i direktiven att det finns starka skäl för att i en parlamentarisk beredning belysa frågan om vård utan samtycke med avseende på lagstiftningen inom socialtjänsten och sjukvården. Det är angeläget att LSPV ses över i sin helhet och inte bara med avseende på missbruksvården. Beredningen skall också utvärdera effekterna av den nya lagstiftningen för den medicinska och sociala vården av vuxna missbrukare. Beredningen skall även belysa sambandet och de samordningsbehov som kan föreligga mellan olika bestämmelser av tvångskaraktär inom socialtjänst, sjukvård, kriminalvård och ordningslagstiftning. ; De delar av socialtjänstlagstiftningen som är avsedda att utgöra ett grundläggande skydd för barn och ungdomar i risksituationer, främst lagen om vård av unga, bör bli föremål för ytterligare överväganden. Framför allt är det nödvändigt att barnens trygghet och rättssäkerhet beaktas i alla avseenden. Det har också framgått av dagens debatt att det råder samstämmighet om att man bör följa det här området ytterligare. Skador hos nyfödda barn till missbrukande kvinnor har under senare tid uppmärksammats alltmer. Frågan om vilka medel som bör stå mödraoch socialvården till buds för att i akuta situationer genomföra en nödvändig vård i fall av missbruk som allvarligt hotar det väntade barnets hälsa bör utredas av beredningen. Utredningen bör utgå ifrån att samhället har ett ansvar för alla individer och sikta till att skapa största möjliga rättstrygghet för den enskilde och bästa möjligheter till en individuellt anpassad vård i en sammanhållen vårdkedja. Jag räknar med att kommittén skall arbeta på ett sådant sätt att det blir möjligt för riksdagen att ta ställning till förslaget i god tid före socialtjänstlagens ikraftträdande. En annan viktig uppgift för kommittén är att allmänt följa och utvärdera den sociala vårdlagstiftningen. Det är ett stort och detaljrikt lagstiftningskomplex som riksdagen i dag tar ställning till. I ett sådant arbete är det alltid nödvändigt att noga följa och utvärdera resultatet. Det måste också finnas en beredskap att göra förändringar i de delar, stora eller små, som visar sig fungera mindre bra när de skall omsättas i praktisk handling. Den ändrade inriktningen från den konventionella socialvården till en serviceinriktad tjänst för alla medborgare, vid tillfällen när de behöver samhällets stöd, är en stor förändring. I många kommuner arbetar man redan i dag efter dessa intentioner, i andra har man bara börjat. Det är klart att ju större erfarenhet man får av den nya lagstiftningen i praktiken, desto mer kommer man att veta om vilka korrigeringar som kan bli nödvändiga. För socialarbetarna och kommunalpolitikerna inriebär riksdagens beslut att ett mångårigt utredningsarbete och oändliga diskussioner i dag förts närmare ett förverkligande. Den helhetssyn på människan som präglar förslaget bör innebära att det arbetssätt som redan prövats på många håll nu kan förverkligas i hela landet. I många kommuner bedrivs redan ett omfattande utbildningsoch utvecklingsarbete i anslutning till den väntade socialtjänstlagen. I andra kommuner avvaktas riksdagens beslut. Genom att ikraftträdandet nu skjuts något på framtiden ges ytterligare tid att genomföra nödvändig utbildning. Viktigt är också att det till det datum lagen träder i kraft skall vara möjligt för riksdagen att ha fattat beslut om lagstiftning om vård utan enskilds samtycke. Därmed kan den nya lagstiftningen i alla sina delar träda i kraft och praktiskt börja omsättas vid samma tidpunkt. Jag vill också, liksom socialutskottet, framhålla att ett senare ikraftträdande kan ha en viss betydelse för kommunerna, som kan senarelägga vissa kostnader och därmed underlätta övergången. De nya krav som socialtjänsten ställer på kommunerna kan, som socialutskottet också framhåller, inte lösas bara genom en utvidgning av verksamheten. Det gäller också att överväga den befintliga organisationen och hur den skall utnyttjas för att förverkliga socialtjänstens målsättningar. Jag vill i det sammanhanget också peka på vikten av att uppföljningsarbete och vidareutveckling av lagstiftningen sker i ett kontinuerligt samarbete med kommunerna. Socialtjänsten som omfattas av den offentliga sektorn är mycket viktig. Jag vill verkligen för min egen del och för regeringens del understryka att den offentliga sektorn — inte minst i detta avseende — spelar en ovärderlig roll för de många människorna i vårt land. Det är en nödvändig förutsättning att vi har en väl fungerande offentlig sektor i vårt samhälle, där, som jag sade inledningsvis, människorna har möjlighet att över skattsedeln och på annat sätt visa in solidaritet med de svaga grupperna i samhället. Regeringen har också i kompletteringspropositionen givit uttryck för kommunernas stora roll i detta sammanhang, genom att inom de ramar för ökade utgifter som är tillgängliga i vår ekonomi anvisa kommunerna den absoluta merparten. Detta är vårt uttryck för att det arbetet i den sociala sektorn inom den offentliga sektorn måste vara framåtsyftande och inriktat på solidaritet med dem som behöver stöd i samhället. Får jag till sist, herr talman, även om det har talats om att man tidigare här i dag har ägnat för mycken tid åt hyllningskörer, instämma i dem och uttrycka min uppskattning av det arbete som socialutskottet har gjort. Det är ett stort och komplicerat material som man har haft att arbeta med. Det eniga betänkande som riksdagen i dag har att ta ställning till representerar många, många timmars hårt arbete, svåra ställningstaganden och säkert åtskilliga arbetsamma och tröttande diskussioner. Men resultatet är en bekräftelse på det engagemang och det kunnande på det sociala området som socialutskottet, dess ledamöter och medarbetare, representerar. Jag vill också understryka det Göran Karlsson sade om det goda samarbetet. Det är en svensk samarbetstradition på det sociala området som i dag fullföljs. När det gäller viktigt socialt reformarbete finns det en bred uppslutning över de partipolitiska gränserna här i landet. Det är någonting som det är väldigt viktigt att ta fasta på. Jag har som sagt ingenting emot att andra följer det exempel som Göran Karlsson efterlyste tidigare i dag. Arbetet med att reformera det sociala fältarbetet får inte avstanna i och med riksdagens beslut. Jag vill för min del se dagens riksdagsbeslut som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete med de sociala omsorgerna under 1980-talet.

Herr talman! Karin Söder sade att gemenskapen och tryggheten skall sättas i förgrunden och att man måste garantera en ekonomisk grundtrygghet för medborgarna. Och detta låter ju vackert. Men hur skall man kunna få det i detta samhälle, där det saknas väsentliga styrmedel för att ändra de förhållanden som gör att människor behöver få hjälp för sin ekonomiska grundtrygghet? Varken regeringen eller utskottet frågar varför allt fler människor slås ut ekonomiskt och socialt. I vänsterpartiet kommunisterna menar vi att det är den grundläggande frågan, och den måste kopplas ihop med frågan om socialtjänst. Sambandet arbete-missbruk, bostadsmiljömissbruk, utslagning-missbruk har inte berörts. Den frågan har man inte behandlat vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet, utan man nöjer sig med att allmänt peka på vikten av att samverka i samhällsplaneringen. Orsakerna till utslagning och missbruksproblem talar man inte om. I en sann demokrati har alla människor lika värde, sade Karin Söder vidare. Och det låter också vackert. Men alla människor behandlas inte så i vårt samhälle, och det hänger samman med ekonomiska och sociala frågor, som att människor lever i olika miljöer och under olika förhållanden. För att komma någonstans i hela denna fråga måste man angripa orsakerna och kunna styra dem, så att man motverkar förhållanden där den sociala och ekonomiska grundtryggheten inte finns. Sedan sade Karin Söder att det är bra med en ramlag. Men vad man saknar i ramlagen är klara bestämmelser för vad kommunerna skall kunna erbjuda människor, med andra ord normer för vad kommunerna skall ha skyldighet att erbjuda. Kommunerna blir utlämnade genom den nya socialtjänstlagen — och det har de ju varit tidigare också. Regeringen ställer inga resurser till förfogande. Regeringen underlåter att ställa krav på kommunerna, för regeringen förstår att kommunerna i så fall kommer tillbaka till regeringen och kräver ekonomiska resurser för att klara detta. Det är de stora bristerna i socialtjänstlagen. Det faktum att det inte finns normer kommer att leda till att människor inte alls behandlas lika utan behandlas olika enligt förutsättningarna i de kommuner de råkar bo i och med hänsyn till de olika ekonomiska förhållanden som olika kommuner har att arbeta under.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det erkännande hon gav utskottets ledamöter för ett gott arbete. Men jag vill säga att det viktigaste återstår. Karin Söder får säkerligen användning för all den kraft hon möjligen har för att kunna stå emot den jakt som bedrivs av andra personer inom regeringen på de svaga i samhället. Jag skall inte säga mer i dag, men låt oss hoppas att resultatet av detta arbete blir så gott som det över huvud taget kan bli för de svaga. Det är bra med deklarationer och allt sådant, men det är på andan i det hela som det kommer an om det skall bli resultat.

Herr talman! Jag vill bara säga till Inga Lantz att hon tydligen inte lyssnade på vad jag sade om orsakerna till de sociala problemen. Men jag ägnade faktiskt en stor — oproportionerligt stor, kanske några tycker — del av mitt anförande åt att försöka tala om varför vi i vårt samhälle har problem i olika avseenden med missbruksfrågor och annat. Det är bara att senare gå tillbaka + till snabbprotokollet, Inga Lantz, och läsa om var vi har orsakerna. Vi talar om dem, och vi försöker också att göra någonting åt dem. Socialtjänstlagen är en ramlag, och när man har en ramlag kan man inte gå in och detaljstyra — det skulle bli en motsättning. Jag vill påstå att demokratin fungerar i vårt samhälle, och kommunerna tar också sitt ansvar. Jag övergår därmed till att tala om de ekonomiska resurser som står till förfogande. Sedan 1976 har skatteutjämningsbidragen till kommunerna nära nog fördubblats. Det har alltså gjorts en avsevärd satsning från statens sida för att stärka kommunernas situation. Arbetet med skatteutjämningen måste naturligtvis också gå vidare. Det blev en förskjutning, som Göran Karlsson tidigare påpekade, i tiden med ett år när det gällde utbetalandet av en del av detta bidrag. Men de olika regeringarna efter 1976 har gjort sitt yttersta för att stärka kommunernas ekonomiska situation. Och jag kan nämna att sedan det blev icke-socialistisk regering i detta land har skatteutjämningsbidragen fyrdubblats i mitt hemlandsting Värmland. Det visar att regeringen tar det ansvar för omsorgen om de svaga i samhället som vi är eniga om att den skall ta. Göran Karlsson gjorde vissa antydningar om att solidaritetsarbetet skulle vara i fara i regeringsarbetet. Jag vill bestämt tillbakavisa detta påstående. Jag kommer såsom socialminister att göra mitt allra yttersta för att solidaritetsarbetet skall drivas vidare. Omsorgen om de svaga måste gå i första hand. Det har även kommit klart till uttryck i de propositioner som har lagts fram på det ekonomiska området, där barnomsorgen, äldreomsorgen och långtidsvården har pekats ut såsom viktiga områden och där kommunernas arbete på dessa områden har givits högsta prioritet.
Herr talman! Karin Söder säger att skatteutjämningen till Värmlandslänen har fyrdubblats. Ja, det kan sannerligen behövas, för Värmland har haft det svårast av de svenska länen under detta år. Jag skall i dag dock inte anklaga Karin Söder. Hon har säkert ambitioner att göra sitt bästa. Men jag kommer att anklaga den regering, som lägger fram ett förslag om försämringar för de svaga i samhället.
Herr talman! Vad jag sade till Karin Söder var att man i detta samhälle saknar styrmedel när det gäller de förhållanden som reglerar människors liv, t.ex. beträffande arbetsmarknadspolitiken. I detta betänkande heter det att kommunerna skall ha frihet att utforma socialtjänsten. Det är, vill jag hävda, en frihet att underlåta att ge människor den grundtrygghet som Karin Söder säger att alla skall få. Kommunerna saknar ju ekonomiska resurser. Vi ser hur kommunerna på område efter område tvingas att skära ned eller alternativt att inte bygga ut, vilket också är en social nedrustning. I fråga om barnomsorg, äldreomsorg samt individoch familjefrågor bromsar man upp, om man inte direkt skär ned, beroende på att de ekonomiska resurserna saknas. Trots allt vad Karin Söder säger är det obestridligt att kommunerna har olika ekonomiska resurser när det gäller att ge den grundtrygghet som alla människor borde ha rätt att kräva. Det finns stora ekonomiska skillnader mellan kommunerna, vilket ger sig till känna på område efter område. Vare sig vi pratar barnomsorg, arbetsmarknadspolitik, skolfrågor eller vad som helst lever människorna i kommuner med olika ekonomiska resurser.
Herr talman! Det är alldeles sant, Inga Lantz, att kommunerna har olika förutsättningar. Därför har centern i denna region gått i spetsen för att de kommuner som Inga Lantz tidigare nämnde — norrortskommunerna, som är rika i förhållande till andra kommuner — skall vara med och betala för en mer likvärdig social omvårdnad. Detta är ett arbete som pågår. Det verkar dock som om Inga Lantz inte alls vill vara medveten om att det är en strävan från vår sida att försöka utjämna skillnaderna. Därutöver vill jag än en gång upprepa att barnomsorgen, äldreomsorgen och långtidsvården står högst på regeringens prioritetslista, dvs. omsorgen om de svaga. Jag hoppas att detta nu har nått fram.

Herr talman! Jag har roat mig med att räkna antalet sidor i de två utredningsbetänkanden som avlämnats och i propositionen och utskottsbetänkandet, och jag har kommit till närmare 4 000 sidor. Dessutom har naturligtvis skrivits ett antal artiklar och promemorior. Vi har att ta ställning till en ramlag. Det visar sig också när man räknar antalet paragrafer. Det kanske inte kan göras statiskt, men vi har nu lagar som omfattar ungefär 250 paragrafer. Dagens två lagar kommer att omfatta ungefär 100 paragrafer. Jag lyssnade naturligtvis med stor uppmärksamhet på socialministerns anförande. Hon talade mycket om koncentrationen och decentraliseringen i samhället. Jag vill göra bara ett par reflexioner kring hennes anförande. Långt tillbaka var detta samhälle oerhört decentraliserat. Befolkningen var en jordbruksbefolkning. De sociala skadorna var emellertid väldigt stora. Alkoholmissbruket saknar sin motsvarighet i det moderna samhället. Detta är kanske inte fullt så enkelt, som socialministern försöker göra det till. Det är också en fråga om hur man ordnar det i det moderna samhället. Min andra reflexion i samband med socialministerns inlägg formar sig till ett par frågor. Det har nu funnits centerpartister i regeringen i nästan tre år. Har decentraliseringen blivit större under tiden? Har utflyttningen till glesbygderna blivit mer markerad? Om jag inte minns fel. vände vi socialdemokrater strömmen före regeringsskiftet, men den vände sedan tillbaka igen. Vad har egentligen hänt på detta område? Jag återkommer till vad jag tidigare sade. Jag tror att det beror på hur man ordnar samhället. Vi kan säkert vara eniga om det konstaterandet. Man har talat mycket om vad utslagningen kan bero på. Inga Lantz var inne på detta.

Det är klart att det finns orsaker till att t.ex. missbruket har ökat så starkt under senare år. Men vi skall inte inbilla oss, vilket man ibland får ett intryck av att vi gör genom debatten, att vi kan vårda bort missbruket. I och med att vi nu antar lagen om socialtjänst kommer socialnämnden att få en ny och mer central ställning i kommunen. Förutom målparagrafen är två paragrafer av yttersta vikt. Jag skall kommentera dem i tur och ordning. Målparagrafen säger att socialnämnden på demokratins och solidaritetens grund skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Den skall frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser och bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det är både vackra och stora ord, och det är socialnämndens och de politiska partiernas uppgift att se till att dessa mål kommer att förverkligas. Det är varje kommun som skall svara för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Borta är — om man läser lagförslaget — de hemortsrättsbestämmelser och återkrav mellan kommuner som följt fattigvårdsoch sociallagstiftningen genom alla år. Kommunerna har nu blivit bärkraftiga nog att ta hand om dem som vistas i kommunen. I vissa fall kan överflyttning ske till hemkommunen. Så, herr talman, till socialnämndens uppgifter, som regleras i paragraferna 5 och 6. Nämnden skall, säger man i lagförslaget, göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Den skall medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan och, herr talman, organisationer främja goda miljöer i kommunen. Om man lägger ihop vad lagen om socialtjänst här säger betyder det i korthet att socialnämnden skall motverka segregering, bl.a. kategorisering i boendet. För hur skall man kunna främja jämlikhet i levnadsvillkor och verka för demokrati och solidaritet om man samtidigt godkänner att direktörerna har sina bostadsområden, tjänstemännen sina, arbetarna sina och kanske också socialgrupp 4 sina bostadsområden. Socialnämnden har sannerligen fått en central uppgift i samhällsplaneringen, och det är viktigt att i det här sammanhanget ordentligt markera detta. De som dagligen kommer i kontakt med människor som utnyttjar samhällets, som det heter, sista resurs, som ju ekonomiskt bidrag från socialnämnden i själva verket innebär, vet också bäst var det onda sitter, vilka miljöer som är socialt sjukdomsalstrande. Socialnämnden har fått som sin uppgift att föra de ”politiskt fattigas” talan. Men det är också socialnämndens uppgift att göra detta i samverkan med dem som det gäller, att aktivera människorna och göra dem delaktiga i samhällets resurser. Människornas självbestämmanderätt skall främjas, står det i portalparagrafen. Detta betyder naturligtvis inte att socialarbetarna skall utbilda sig till stadsarkitekter och samhällsplanerare, men det betyder att de skall säga sin mening rakt ut, från sociala utgångspunkter. Det kommer de nu att få lagens ord på. Socialnämnden skall informera om sin verksamhet och genom uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, heter det bl.a.i5 §. Dessutom skall nämnden — och sedan räknas det upp en hel rad med uppgifter — svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Så kommer jag över till 6 §, som ersätter den nuvarande socialhjälpslagens paragrafer 12 och 13, dvs. de som gäller obligatorisk och frivillig hjälp. Den uppdelningen är nu slopad, och socialnämnden får med rätt vida ramar rätt att bevilja bidrag — det heter inte längre hjälp, och det är en väsentlig markering-— till den enskilde när han begär det eller hjälpbehovet kommer till socialnämndens kännedom på annat sätt. På den här punkten har vi från socialdemokratiskt håll i vår motion 69 med anledning av propositionen om socialtjänsten varit noga med att påpeka behovet av rättvisare socialbidrag kommunerna emellan. Även om man aldrig kan komma ifrån vissa olikheter mellan kommunerna — det har flera talare varit inne på — får det inte vara så att socialbidragets storlek skall vara beroende av vilken kommun människor råkar vistas i eller ha som hemkommun. Skillnaderna är i dag betydande, och det gäller att få de skillnaderna mindre. Vi har därför i vår motion framhållit vikten av att tillsynsmyndigheten, dvs. socialstyrelsen, följer upp att utvecklingen går mot ökad jämlikhet. Dessutom kommer det ju så småningom genom besvärsrätten att utformas prejudikat i vanlig ordning. Men det är enligt min mening viktigt att den sociala tillsynsmyndigheten får det i praktiken avgörande inflytandet på socialbidragets storlek. Socialutskottet stryker också under den uppfattningen i sitt betänkande. Socialbidrag är, som jag sade, för den enskilde samhällets sista resurs. När inte några andra sociala instanser kan träda in är det socialnämndens uppgift att göra det. Någon har i ett samhälle det sista ansvaret, och det blir nu, som det varit tidigare, de sociala myndigheterna, socialnämnden. Det betyder också att samhällets uppgifter via socialnämnden kommer att vara beroende av andra åtgärder i samhället. Den enskildes behov skall tillgodoses på annat sätt än genom bidrag, i första hand genom arbete eller det sociala skyddsnät som finns i samhället — pensioner, sjukförsäkring, bostadsbidrag etc. Det får heller aldrig vara så att man genom att vägra arbeta och gå till socialnämnden kan få socialbidrag. Individen har inte att välja mellan arbete och bidrag. Men här finns det många känsliga gränsområden. Lönen kan t.ex. vara otillräcklig. Endast erfarenheten och rättsprejudikaten kan lägga fast handlingslinjen här så småningom. Det skall emellertid också påpekas — det är viktigt — att varje människa i ett samhälle måste ha rätt till arbete. Samhällets mål måste vara att minimera de totala utgifterna för socialbidragsverksamheten — inte så att bidragen till enskilda blir ogenerösa, utan så att samhällets struktur blir sådan att behovet av socialbidrag minimeras. Det är socialnämndens, länsstyrelsens och socialstyrelsens självklara skyldighet att slå larm så fort antalet bidragsberättigade stiger — då är det fel någonstans i samhället. Jag skall ta ett exempel på vad jag här talar om. Det finns ett förslag om ett särskilt socialförsäkringstillägg, Soft, som det kallas. Man har nu beräknat att det skulle kosta ungefär 1 miljard kronor per år. Om det införs, så sparar man hälften av de pengarna inom socialbidragets ram. Det betyder alltså att summan av socialbidragen kan minskas. Det är viktigt att man gör sådana saker och följer upp det här hela tiden, så att socialbidraget verkligen är den sista instansen. När det stiger är det någonting fel i samhället, och då har samhället att gå in med andra och mer generella åtgärder. Socialutskottet har tillfogat en särskild missbruksparagraf. Den understryker att utskottet ser allvarligt på missbruksproblemet och här fullföljer sin tidigare linje i denna fråga. Motiveringen från dåvarande socialministern Gabriel Romanus till att inte införa en sådan paragraf var att lagen om socialtjänst hade karaktären av ramlag — det skulle inte särskilt behöva poängteras för socialnämnden att detta med missbruk var en uppgift som åligger just socialnämnden. Men bakgrunden till att vi vill föra in en sådan paragraf är att missbruket tilltagit och framför allt — det vill jag stryka under — att de nuvarande socialnämnderna skjutit denna fråga åt sidan i sitt arbete med andra angelägna frågor, som barnomsorg och äldrevård. Det är allmänt omvittnat att missbruksvården blivit en andrahandsfråga under senare år. Det kan synas egendomligt med tanke på den diskussion om missbruket som förekommit bland socialarbetarna under senare tid, men faktum är att detta är förhållandet. Socialutskottet vill nu lyfta fram frågan igen genom den tillförda 11 §, som således är ny. Socialnämnden skall enligt denna paragraf förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Barn och ungdom skall särskilt uppmärksammas. Socialnämnden skall genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningarna samt stödja och hjälpa den enskilde missbrukaren. Hon eller han skall få den hjälp och den vård som behövs för att vederbörande skall komma ifrån sitt missbruk. I vår motion begär vi från socialdemokratiskt håll en plan över vård och service för äldre människor. Vi menar att det är lika viktigt att upprätta en sådan plan för de äldre som det är för barnomsorgen. Samhället har successivt byggt upp ålderstryggheten, och vi kan alla vara stolta över vad som har skett. Ingen behöver i dag känna rädsla inför ekonomiska bekymmer efter pensioneringen. Den mara som alltid har ridit människorna — hur det skall bli med försörjningen på äldre dar — är nu ett minne blott. Pensioneringen har successivt byggts ut. Den dagen när vi röstade igenom ATP i andra kammaren är för den som då var med något som man aldrig kommer att glömma. Nu hotas faktiskt pensionernas standard. Vi är, trots försäkringar från socialministern, osäkra om vad som pågår i regeringskansliet i detta avseende. Kommer pensionssystemet att hållas intakt när man nu skall gå fram med blåpennan inför höstens besparingspaket? Ja, endast regeringen vet vad som egentligen pågår. I socialutskottet har vi försökt att mota en sådan utveckling genom att göra olika uttalanden. Vi har bl.a. avgett ett yttrande till finansutskottet med anledning av kompletteringspropositionen. Kommer yttrandet att hålla — också socialutskottets ordförande har här tagit upp den saken — den dag då konkreta förslag ligger på riksdagens bord? Vi går nu in i en ekonomiskt svår period. Vårt land befinner sig i dag i en djup och utdragen ekonomisk kris. Det ekonomiska läget är sådant att vi alla måste inrikta oss på sparsamhet. Frågan blir då var denna sparsamhet skall sättas in och hur det kommer att gå med sysselsättningen. Det är ju nämligen så, herr talman, att också den gemensamma sektorn är välståndsskapande. I den socialdemokratiska motionen liksom i utskottsbetänkandet talas mycket om att sysselsättning skall ges åt den äldre generationen och att pensionsdagen inte skall döma till sysslolöshet. Vi säger att de äldre är en tillgång och en resurs i olika sammanhang: inom äldrevården, förskolan och grundskolan. Vi vet att huvudmännen är positiva till att vara med om att aktivera de äldre. Men om detta skall kunna förverkligas, krävs det full sysselsättning. Om det kärvar till sig på arbetsmarknaden blir det inte så lätt att kräva att de äldre också skall få gå in på arbeten som andra med större försörjningsbörda kräver att få ha kvar. Det gäller alltså att för den äldre generationen skapa ekonomisk trygghet, att bygga ut den sociala servicen och omvårdnaden, att bygga ut hemsjukvården och långtidsvården, att skapa aktiviteter för fritiden samt mycket annat. De socialdemokratiska motionerna — men även motioner som väckts av andra än socialdemokraterna — och socialutskottets betänkande innehåller många bra och riktiga krav på åtgärder, men jag skall inte här upprepa dem. Vi begär emellertid i en motion att det, utöver vad som görs inom regeringskansliet i dessa frågor, i Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samarbete med Spri samt inom socialstyrelsen, skall tillsättas en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågan om den framtida äldreomsorgen. Socialutskottet har gått oss till mötes på den punkten och begärt att regeringen tillsätter en parlamentariskt sammansatt beredning. Det framgick av socialministerns anförande att hon hälsade detta med tillfredsställelse. Jag nämnde pensionerna och risken för att de kommer att urholkas. Men den verkliga faran i det avseendet, herr talman, tror jag ligger inom det område som jag nyss berörde, nämligen äldreomsorgen. Kommer kommunerna att i ett kärvt ekonomiskt läge ha pengar till olika former av servicehus, till ålderdomshem och långtidsvård? Kommer de att ha pengar till färdtjänst, hemsamariter, hemsjukvård och sysselsättning för de äldre? Vi vet att antalet äldre ökar, inte minst när det gäller det högre åldersskiktet. Det får inte bli så att de äldre blir en börda för samhället. Vi är eniga om att de har varit en tillgång för vårt land, att de har byggt upp det. De har därför rätt till ett normalt liv och skall inte bli betraktade som något slags undantagsmänniskor. Det är ju så att måttet på ett lands kultur i mycket hög grad bestäms av hur man där behandlar den äldre generationen. Här gäller ännu det som står i de tio budorden: Du skall hedra din fader och din moder. Jag tror att detta kan gälla för hela samhället. Herr talman! I förslaget till ny socialtjänstlag utvidgas överklagningsrätten till att gälla också förvaltningsbesvär. dvs. att den enskilde kan överklaga kommunens beslut om hemtjänst, färdtjänst. plats på ålderdomshem, servicehus o. d. Detta stärker naturligtvis den enskildes rätt gentemot kommunen. Besvärsinstitutet är som jag ser det någonting oerhört viktigt i detta sammanhang. Det är besvärsrätten som ger den enskilde kraft gentemot kommunen. Jag har under arbetet med den nya socialtjänstlagen inte kunnat undgå att tänka på vad som hände för ca 100 år sedan. 1871 antogs en ny fattigvårdsstadga. Denna stadga var sämre än de fattigvårdsförordningar som antogs i mitten av 1800-talet, nämligen 1847 och 1853. Nödåren hade satt in. Immigrationen hade tilltagit. Människor måste ge sig av från Sverige. De hade inte bröd. Detta ledde till en försämring av de bestämmelser som skulle reglera fattigvården i vårt land. Den besvärsrätt som tidigare hade funnits togs då ifrån den enskilde. Han eller hon och barnen var helt i kommunens våld. Den enskilde hade ingen rätt. Det hjälpte inte att Sverige hade övergått från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag eller att det kommunala självstyret hade stärkts. Vad betyder socialtjänstlagens stolta paroller, dess fina målparagraf och generositeten, om tiderna blir sämre? Orkar vi med då? Kanske är det så att vi i dag önskar en ny och annan syn på socialvården, men att vi i morgon i själva verket går mot en hårdare attityd. All erfarenhet säger oss att när det kärvar till sig, då är det de mest utsatta som får sitta emellan. Det gäller, som vi säger i motion 69, att även i en besvärlig situation värna om de svaga och utsatta. Regeringens förslag var ofullgånget. Jag vet faktiskt inget lagförslag som har blivit så omarbetat såväl i motivtexten som i själva lagtexten som detta. Flera frågor har också blivit skjutna på framtiden och hänvisats till olika utredningar. Men jag skulle vilja ge ett råd till alla dem som skall syssla med socialvården och socialtjänstlagen, eller lagen om vård av unga: läs socialutskottets betänkande nr 1979/80:44. All min erfarenhet säger mig att handläggare och besvärsinstanser i första hand läser regeringsförslagen. I detta fall kan det faktiskt leda fel. Utskottet har gjort betydande ändringar. Så har vi kommit fram till ett förslag till beslut. Vi hoppas alla att det skall ge till resultat vad samtliga tycks vara överens om i dag. Jag har tagit fram Gunnar och Maj-Britt Inghes bok ”den ofärdiga välfärden”, som skrevs ungefär när socialutredningen tillsattes. Författarna tar fram välfärdssamhällets brister och påminner om Per Albin Hanssons folkhem. Man skulle förändra samhället — det glömmer vi kanske ibland. Men det fanns också någonting annat.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

Herr talman! I socialtjänstlagens första paragraf fastslås att samhällets socialtjänst skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Där fastslås även att man skall inrikta socialtjänsten på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers behov. Denna portalparagraf gäller då naturligtvis även gruppen äldre, omsorgen om äldre människor. Jag vill gärna ta upp den delen av socialtjänstlagen. Den är på intet sätt kontroversiell, utan har i största enighet behandlats i utskottet. Är socialtjänstlagens mål satt på ett sådant sätt att det finns praktiska möjligheter att helt förverkliga den? Frågan är inte oberättigad. Några axplock från verkligheten kan belysa vilka problemen är inom äldreomsorgen de närmaste årtiondena. Vi vet att äldre i dag har ett förhållandevis gott välbefinnande långt upp i åldrarna. Den aktiva levnadstiden har visat sig vara genomsnittligt längre än man tidigare trott. Det är först i slutet av 70-årsåldern som behovet av stöd och hjälp från omgivningen relativt snabbt ger sig till känna. De småkrämpor o. d. som dessförinnan visat sig har kunnat kompenseras med tekniska hjälpmedel eller olika former av behandling. Tidigare var fritiden och rekreationsmöjligheterna begränsade. De positiva faktorerna var gemenskap med anhöriga och med en väl känd krets utanför familjen. I dag är det totala utbudet för pensionärerna mycket stort. Kursverksamhet, resor, föreningsliv, kulturell verksamhet och övriga former av samvaro erbjuds i rikt urval. Pensionärsföreningar, ideella föreningar och den kommunala äldreomsorgen gör här betydande insatser. Flertalet pensionärer trivs enligt pensionärsutredningen med pensionstiden. Men ensamhet och sysslolöshet är inte ovanliga. Ensamheten är det största problemet bland äldsta åldersgruppen, 80 år och uppåt. Ekonomiska svårigheter, bristande självkänsla, sysslolöshet och ensamhet är de stora problemen hos de nyblivna pensionärerna. Som pensionär har man hamnat utanför den gemenskap som arbetsgruppen innebar. Man behövs ej längre. I en skrift av Nancy Holmström Det tjänar ingenting till — om självmord bland äldre, beskrivs tillvaron för pensionärer. Självmord bland äldre är ingenting ovanligt, men det är ett nonchalerat problem. Ungdomars självmord debatteras, och det är naturligt och riktigt, men de äldres och gamlas självmord har på något sätt accepterats. Problemet med de gamlas självmord överförs och reduceras ofta till Rätten till vår död. Men det faktum som förbises är att ingen människa, ung eller gammal, begår självmord, om inget är fel i hennes liv. För män i åldern 85-89 år och för kvinnor i åldern 55-59 år föreligger den största suicidrisken. En gemensam faktor i dessa självmord är ensamheten. Om ensamhetens onda cirkel kunde brytas skulle också många liv kunna räddas. Självmord bland åldringar är i dag ett stort och allvarligt problem och det håller på att få karaktären av samhällets ättestupa. För både män och kvinnor i åldrarna över 65 år tycks sommarmånaderna maj-augusti vara extra kritiska älvmordssynpunkt. För de unga är det vinterhalvåret som är det mest kritiska. Lägsta självmordstalet har de äldre under december månad —-i skarp kontrast till de unga. En förklaring till att de gamla tar sig av daga under den ljusa och vackra årstiden kan vara att ensamheten känns så mycket svårare när anhöriga är på semester, solar och badar och är fullt upptagna av att roa sig. Då blir städer och hyreshus folktomma. Gamla blir dessutom lätt offer för bristen på semestervikarier inom hemsjukvården och åldringsvården. Många gamla får tärker ytterligare deras känsla av att inte den hjälp de behöver, och det fö stå utanför. Den låga självmordsfrekvensen under december månad kan förklaras av att anhöriga då har mera tid över för de sina och större lust att träffa dem och fira en traditionell jul tillsammans med dem. Den stora svårigheten för många socialförvaltningar sommartid är att komma till rätta med den svåra bristen på vikarier inom äldreomsorgen. Outbildade ungdomar får tas in till tjänstgöring som hemsamariter, helt oförberedda på de svåra psykiska problem som de ställs inför, med åldringar som tappat lusten att leva och som är i behov av en hjälpgivare med erfarenhet och omdöme. Vi vet att de närmaste årtiondena kommer antalet åldringar att öka. Fram till sekelskiftet kommer antalet pensionärer över 85 år att öka från 90 000 till 180 000. Och alla dessa skall naturligtvis ha tillgång till service och omvårdnad. Det krävs kraftfulla tag för att öka rekryteringen till de personalgrupper av alla kategorier — hemsamariter, hemvårdsassistenter, undersköterskor och distriktssköterskor — som då behövs. Dessa personalgrupper garanterar att omvårdnaden av de äldre verkställs på ett för den gamle tillfredsställande sätt. Inte minst hemsamariten bör få en adekvat utbildning. Svårigheterna att rekrytera personal till detta arbete bör leda till att arbetets karaktär av ensamarbete i så stor utsträckning som möjligt ändras till teamarbete. På många håll i landet har denna omorganisation lett till en positiv arbetssituation för den anställde och en stabilare arbetskår. Detta har i sin tur betytt en ökad trygghet för den gamle. Det är fortfarande i de stora städerna de största problemen av denna art finns. En förändring av boendemiljön är ofta ett ingrepp som för en gammal kan skapa problem. Det är huvudavsikten i förslaget till utformningen av åldringsvården i fortsättningen, att den invanda boendemiljön så långt möjligt skall bibehållas. Boendemiljön har sin betydelse för att inte onödigtvis skapa en ensamhet. En invand miljö betyder trygghet för äldre. Där bör all service som det finns behov av kunna tillgodoses, oavsett om det är glesbygd eller tätort. Servicehusen som ersättare för ålderdomshemmen har livligt debatterats. Ålderdomshemmen kommer under översiktlig framtid att behövas. Den funktion och den service som dessa erbjuder kan ej ersättas. Ålderdomshemmens övervård kan även inom hemmets väggar omprövas och göras till en behovsprövad vårdinsats. Försök pågår i ett flertal kommuner. och resultatet är positivt. Servicehusen har i vissa fall blivit ett samhälle i samhället, med en onödig koncentration av enbart åldringar. Huvudmålet bör vara att bibehålla eget boende så långt möjligt. Inte minst av det skälet att den gamle upplever detta som det mest tillfredsställande. Vård och service bör ges i den utsträckning som krävs. Detta ställer ytterligare krav på nyrekrytering och utbildning av personal som skall ombesörja denna service. För att äldre skall kunna bo kvar i sin invanda miljö krävs insatser från samhällets sida. Detta innebär inte att det ansvar som åvilar oss alla inte tas till vara. Tvärtom skall detta boende främja ett ansvarstagande för närboende. Även de ideella föreningarnas insatser kommer här att behövas, och det vore fel att inte utnyttja den resursen. Pensionärsföreningarna kan här göra stora insatser. Den erfarenhet och det kunnande som finns hos äldre kommer också att kunna utnyttjas, till fromma för den som delar med sig och till glädje för den som får ta emot. Vi får ej ta ifrån människor rätten att behövas bara för att man passerar ett åldersstreck. Synsättet i socialtjänstlagen ger kommunerna möjligheter att utforma sin äldreomsorg efter de förutsättningar som finns. Det talar för att det skall bli möjligt, i samverkan med andra kommunala organ och med de resurser som då kan frigöras, att tillgodose de behov av omsorg som de äldre har. Så vill jag, herr talman, belysa en förändring som inträffat när det gäller propositionens förslag rörande omsorger om barn och ungdom, förskoledelen.

Det kommer alltid att finnas bygder i Sverige där ett otillräckligt barnunderlag och långa reseavstånd gör det omöjligt att på annat sätt ge barnet den träning som ges i förskolan. Det är dessutom ett viktigt sätt att bereda dessa barn gruppträning och stimulans då lekkamrater saknas inom lämpligt avstånd. Heleller halvdagsvistelse på förskola kommer aldrig att behöva beredas dessa barn. Omsorgen om dem kommer att skötas av egna föräldrar eller i familjedaghem. Det är viktigt att lagar och förordningar får sådan utformning att de kan anpassas till både glesbygd och centralort. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Barns behov. livsvillkor och rätts erhet står ständigt under debatt och berörs i en rad utredningar och förslag. Trots reformer och samhäl insatser av olika slag finns det många barn som far illa. Självklart skall man ha ett samhällsbyggande som syftar till goda levnadsvillkor för både barn och föräldrar, men det kommer troligen under lång tid ändå att finnas barn som utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp. Dessa barn har samhället ett särskilt stort ansvar för, och detta finns uttryckt i både nuvarande barnavårdslagstiftning och det nu aktuella förslaget till socialtjänstlag och lag om vård av unga . Socialutskottet konstaterar att den föreslagna lagstiftningen nära ansluter till nu gällande bestämmelser i barnavårdslagen. Trots detta utvecklas i massmedia en kritik som helt saknar motstycke. Förslaget är, säger man, fullständigt horribelt, dragkampen om barnen hårdnar, upprepade omplaceringar kommer att ske, med otrygghet och kontaktstörningar som följd, många barn kommer att bli kvar i miljöer där de misshandlas och vanvårdas. Man får lätt uppfattningen att alla bestämmelser till skydd för barnen försvinner. Herr talman! Jag vill passa på tillfället att här på några punkter redovisa innebörden av lagförslaget när det gäller barnens rättssäkerhet och skydd, eftersom missuppfattningarna är många. Först bara några konstateranden: Vi har ett enhälligt utskottsbetänkande. Det enda förslag som innebär avslag på LVU kommer från vpk. Men som tidigare nämnts under debatten, står det på s. 6 i vpk-motionen: ”Däremot kan förslaget om LVU i stort accepteras.” Man brukar hävda att vpk är det enda parti som driver en rak och konsekvent linje i denna kammare. Men i dag kan vi i alla fall bevittna en omsvängning. I övrigt finns om socialtjänsten endast ett mindre antal motioner, som berör barnen, och av dessa har utskottet godtagit en del, och i andra fall har vi hänvisat till pågående utredningar. I socialtjänstlagen slås fast att socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, att nämnden i nära samarbete med hemmen skall främja en allsidig personlighetsutveckling och gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom samt att nämnden skall sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd de behöver. Där så är möjligt bör alla åtgärder vidtas med de berördas frivilliga medverkan. Den resurs för behandlingsarbetet som den enskildes egen medverkan utgör måste alltså tas till vara. Utskottet säger i betänkandet på s. 99 att detta givetvis inte innebär att ett barns hälsa eller utveckling får sättas på spel genom att socialnämnden i syfte att uppnå enighet går med på att välja andra åtgärder än dem man anser barnet vara i behov av. Vägledande för hur socialnämnden skall förfara i sådana fall måste vara vad nämnden vid en samlad bedömning anser vara bäst för barnet. I den första paragrafen i LVU står det bl.a. att den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag om det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom. Vård skall beredas den unge om brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveckling. Utskottet delar propositionens principella uppfattning att det måste finnas visst utrymme för tillämpning av LVU även om samtycke lämnats. Den unge skall nämligen garanteras ”behövlig vård”. I detta uttryck ligger bl.a. att hela den av socialnämnden planerade vården skall kunna genomföras. Om det finns anledning att befara att ett lämnat samtycke kan komma att återkallas, innebär detta att behandlingsprogrammet eventuellt inte kan fullföljas. LVU bör då kunnå tillämpas för att garantera det långsiktiga genomförandet av vården. Om barnet utsatts för misshandel eller liknande övergrepp måste dessutom barnets anspråk på trygghet vägas in vid bedömningen av vad som är behövlig vård. Även om det inte finns någon mera påtaglig anledning att befara att vården avbryts eller störs, kan det i sådana fall ofta vara motiverat att tillämpa LVU för att säkerställa att inte barnet kan flyttas utan socialnämndens medgivande. I ärenden enligt LVU beslutar länsrätten efter ansökan från socialnämnden. I akuta situationer kan dock nämnden eller dess ordförande besluta om omedelbart omhändertagande. Så till motionerna. Genom en sådan generell regel blir det alltid möjligt för en domstol att med omedelbar verkan besluta om de åtgärder som anses lämpligast med hänsyn till barnets bästa. Detta lägger ett stort ansvar på domstolarna när det gäller att se till att barn inte utsätts för upprepade flyttningar. Barns talerätt har jag själv tagit upp i motion 1979/80:55. Barn under 15 år kan i mål enligt LVU inte själva föra sin talan, utan måste ha en ställföreträdare. Ett offentligt biträde räcker inte. Utskottet instämmer i att nuvarande förhållande inte är tillfredsst ällande. Man måste på sikt överväga att införa en ordning som ger barnet en starkare ställning. Vilken utformning ett sådant system bör ha kan dock inte bedömas utan närmare utredning. Utskottet vill därför avvakta förslagen från utredningen om barnets rätt. Jag har accepterat detta, eftersom jag fått klarhet i att man verkligen behandlar just den frågan. Direktiven var från början oklara. Jag har i samma motion krävt att LVU skall följas upp redan från början, eftersom tillämpningen av nuvarande lagstiftning kritiserats hårt. Detta har utskottet tillstyrkt. I tidningarna har man fått det till att regeringen tagit intryck av den senaste tidens opinion och tillsatt en utredning som får fria händer att ändra i LVU:s konstruktion. Jag tycker vi skall observera att motionen skrevs i oktober och att utskottet i januari i år beställde en sådan uppföljning. Omsorgen om barn och ungdomar är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Det finns därför särskild anledning att bevaka att denna del av socialtjänstens verksamhet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Den nya lagstiftningen bör ge ökad trygghet åt barn och ungdomar som är i behov av skydd och stöd från samhällets sida. Reglerna bör främst vara utformade med hänsyn till att de skall kunna utgöra ett smidigt hjälpmedel för att förverkliga dessa intentioner. Man bör därför enligt utskottets mening vara öppen för möjligheten att LVU:s bestämmelser kan behöva justeras i takt med vunna erfarenheter. I övrigt finns, herr talman, inga förslag till förändringar i LVU. I motionen 1979/80:1657 av Olle Göransson och Lennart Pettersson begärs ett uttalande som klarlägger att lagstiftningen skall garantera samma skydd för barn till utvecklingsstörda som andra barn har. Utskottet har gjort ett långt uttalande i den här frågan, och det återfinns på s. 33-35. I anslutning till socialtjänsten behandlas ytterligare en motion som berör barnens situation, nämligen motion 1979/80:68 av Blenda Littmarck m.fl. Här krävs att kontaktman skall kunna ordnas för barn och ungdom även utan samtycke. Utskottet hänvisar här till att ett sådant förslag från utredningen om barnens rätt nu remissbehandlas. Klarläggande uttalanden om närhetsprincipens tillämpning har gjorts på s. 74 och 75 med anledning av ett yrkande i min tidigare nämnda motion, nr 55. Herr talman! Jag har härmed berört samtliga motionsförslag som gäller åtgärder och ingripanden till skydd för barn. Av detta får man kanske en något annan bild än den massmedia ger. I massmedia förespeglar man djup oenighet, men som jag nämnde tidigare är betänkandet enhälligt. Jag hoppas att utskottet med de uttalanden som gjorts har kunnat skingra en del osäkerhet och misstro. Frågorna kring barnens rätt till skydd och en trygg uppväxt är allt annat än lätta. Det gäller i första hand att göra så mycket som möjligt tillsammans med föräldrarna, och så sker också. Men det handlar också om att slå vakt om en grupp barn som utsätts för övergrepp av olika slag, ibland trots ytligt sett goda levnadsvillkor. Samhällets särskilda ansvar för dessa barn gäller inte bara ingripanden, utan det gäller också att den vård som samhället ger präglas av trygghet, stabilitet och stimulans, dvs. motsvarar de krav som vi i övrigt ställer upp för barns omsorg. En långsiktig planering måste till i varje enskilt fall, så att omflyttningar kan undvikas. Till sist några ord om den del av LVU som gäller ungdomar, som utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller någonting annat därmed jämförbart. Vård enligt LVU kan här ges upp till 20 års ålder. Vården skall dock omprövas av nämnden minst var sj ätte månad. Detta har tolkats så att högsta vårdtid skulle vara sex månader och att sådan långsiktig behandling som ges på t.ex. Hasselakollektiven skulle raseras. Jag vill påstå att man läst fel. Vårdbehovet är avgörande för vårdtidens längd, och som grund för omhändertagandet ligger ju socialnämndens egen behandlingsplan. Det kan väl då inte anses som en katastrof att socialnämnden åläggs ompröva ärendet regelbundet. Jag ser det som ett skydd för ungdomarna att man noga prövar att rätt vård ges. Reglerna gäller ju för alla som är placerade för vård utom det egna hemmet. Visserligen kan socialnämndens beslut om fortsatt vård överklagas, men det är ingen större skillnad i jämförelse med nuvarande bestämmelse. Den enskilde kan ju när som helst och hur ofta som helst begära att samhällsvården skall upphöra. När det gäller åldersgränsen 20 år är denna en kompromiss. Ursprungsförslaget var 18 år, men många remissinstanser menade att det var bättre att ge vård längre tid inom socialtjänstens ram än att överlåta den exempelvis till kriminalvården. När det gäller vård utan samtycke för vuxna missbrukare, skall ju denna fråga utredas ytterligare. Man kommer naturligtvis in på åldersgränser och samordningsproblem i denna översyn. Några krav på en höjning av åldersgränsen för LVU har dock inte framförts i någon motion. Allra sist skulle jag vilja ställa en fråga till Karin Söder. Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte att Karin Söder sade att LVU skulle bli föremål för ytterligare överväganden och att ändringar skulle vara klara till den I januari 1982. På s. 106 i utskottsbetänkandet står det: ”Beredningen bör sålunda undersöka hur de nya reglerna tillämpas i praktiken och förutsättningslöst överväga om några initiativ bör tas till ändringar eller tillägg i reglernas utformning.” Det är litet oklart vad som egentligen gäller, och jag har inte haft tillgång till de slutliga direktiven. Jag tycker därför att det skulle vara bra om socialministern ville klargöra just den här punkten.

Herr talman!

Jag tror att det är bra att man inte ”låser dörrarna”. Att avvakta att lagstiftningen träder i kraft och inte kunna göra någonting förrän efter några år tror jag vore en olycklig utgångspunkt för utredningsarbetet. Däremot skall utredningen naturligtvis effektuera den beställning som riksdagen har gjort i sitt betänkande. De direktiv som finns och det uttalande som riksdagen i dag förmodligen kommer att göra och som utskottet står bakom är inte på något sätt motstridiga.
Herr talman! Det är riktigt som Lena Öhrsvik sade, att vänsterpartiet kommunisterna har tagit intryck av den debatt som har förts och alla de skrivelser som har kommit, där man har kritiserat LVU. Vi var inte från början medvetna om de brister som LVU har. Man kan beklaga att synpunkterna på LVU har kommit så sent, men det får inte innebära att riksdagsledamöter inte kan ändra sig och vara lyhörda för den debatt som förs utanför detta hus av människor som i sitt dagliga arbete har att handskas med dessa frågor. Det finns fortfarande möjligheter att i dag avslå förslaget om LVU. Det bygger på frivillighet och samverkan med föräldrarna, och många är oroliga för att det främst är föräldrarnas rättssäkerhet som man vill värna om och att barnens rättsskydd blir beroende av föräldrarnas inställning. Kritiken har framför allt riktats mot att det inte blir möjligt att ingripa med förebyggande åtgärder. I debatten har anförts: Lagen är skriven utifrån drömmen om välmotiverade föräldrar som ber om hjälp. Men så ser verkligheten inte ut. Den sociala verkligheten kommer att döljas bakom en glättad fasad av frivillighet och service. Jag tycker att det är allvarliga argument mot LVU. Barnens bästa och föräldrarnas bästa kan tyvärr vara två olika saker, och då måste man värna om den svagaste parten — i detta fall barnen. Med hänvisning till den mycket starka kritik som har riktats mot LVU föreslår vi alltså att man lyfter ur LVU och inväntar slutbetänkandet från utredningen Barns rätt.
Herr talman! Jag tycker visst att vi skall lyssna på åsikter som kommer fram, och jag tycker att det vore bra om Inga Lantz också lyssnade när man förklarar vad lagstiftningen innebär. Jag försökte redovisa det, och jag rekommenderar Inga Lantz att en gång till läsa vad som står i lagen om vård av unga, speciellt 1 §. Där står att den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom. I dessa fall har alltså socialnämnden en direkt skyldighet att ingripa till skydd för barnen. Jag kan inte se att det skulle kunna uttryckas starkare än det står där. Det råder fortfarande en viss oklarhet om Karin Söders egen inställning till den nya lagstiftningen. Det har figurerat en del uppgifter i massmedia, och jag har tidigare frågat Karin Söder om hennes inställning. Jag tycker inte att jag fått den klarhet jag skulle vilja ha. Anser Karin Söder att de förslag vi skall fatta beslut om i dag — utom på de punkter som utskottet har tagit upp när det gäller barns talerätt och förflyttning av fosterbarn, som alltså skall behandlas vidare i utredningen om barnens rätt — är till fyllest för att skydda barn mot övergrepp?
Herr talman! I en debatt jag hade med Lena Öhrsvik för ungefär en vecka sedan, uttryckte jag att jag anser att LVU är en bra utgångspunkt. Alla har tidigare i dag varit eniga om att socialtjänstlagen som helhet är en lagstiftning vars utveckling vi måste följa. Det gäller i lika hög grad den del som berör LVU. Det är därför utskottet på vissa punkter ansett att man bör utvärdera den. Det är detta vi i utredningsdirektiven har gått till mötes. Detta är inget arbete som får stagnera. Barnens rätt i alla avseenden, liksom alla människors rätt i sociala sammanhang, måste ständigt utvärderas och prövas. Precis samma sak gäller för LVU. Det är denna möjlighet att förbättra och utvärdera som ges i de direktiv regeringen antagit.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg begränsa mig till att anföra några synpunkter på vård, oberoende av samtycke, av vuxna missbrukare och motivera att jag kommer att yrka bifall till utskottets hemställan även på hithörande punkter. Låt mig inledningsvis bara konstatera att i lagförslaget räknas som vuxen också den som nätt och jämnt fyllt 20 år. Dagens möjligheter att omhänderta unga missbrukare för samhällsvård enligt barnavårdslagen tills de fyllt 23 år försvinner därmed. Det reser naturligtvis särskilda krav på de lagregler för vuxna missbrukare som skall träda i stället. I socialutskottet har man enats om en kompromiss som innebär att socialtjänstlagen träder i kraft den 1 januari 1982. Ställningstagandet till vård utan samtycke av vuxna missbrukare uppskjuts genom att en parlamentarisk utredning får i uppdrag att skyndsamt lägga fram nytt förslag. Detta innebär avslag på LPV-förslaget, vilket är bra. Men i en rad motioner från samtliga riksdagspartier har också yrkats att vissa bestämmelser i nykterhetsvårdslagen skulle behållas i avvaktan på det nya förslaget. Utskottet föreslår att dessa yrkanden skall avslås med hänvisning till att förslaget till nya regler om vård av missbrukare förutsätts kunna träda i kraft samtidigt med resten av reformen. Naturligtvis hade vi, herr talman — det står fullständigt klart — föredragit att riksdagen väntat med beslutet om socialtjänstlagen till dess vi hade haft ett fullständigt förslag till nya regler om vård oberoende av samtycke, liksom till kontraktsvård. Men det har uppenbarligen inte varit möjligt att få majoritet för det i utskottet. Vågar vi då lita på kompromissen? Innebörden i kompromissen är formellt att man i en situation med starkt ökande alkoholmissbruk avskaffar nykterhetsvårdslagen, utan att veta vad den skall ersättas med, och utan att veta om något alls kommer i dess ställe. Vad händer om det — trots intensiva ansträngningar — inte visar sig möjligt att få fram ett förslag om tvångsvård av vuxna missbrukare före 1982? Eller, vad händer om ett sådant förslag stöter på starkt motstånd hos remissinstanserna? Kommer vi då att stå där den 1 januari 1982 utan några möjligheter att tvångsomhänderta vuxna missbrukare som inte är psykiskt sjuka eller kriminella men i trängande behov av vård?

Visserligen är det en viktig utgångspunkt för socialtjänstreformen att insatserna i individuella ärenden skall präglas av frivillighet. Men, säger utskottet, samtidigt ”råder enighet om att samhället i vissa fall måste kunna använda sig av tvångsåtgärder mot den enskilde —— —. Så kan vara fallet vid missbruk av alkohol eller narkotika. En missbrukare kan under längre eller kortare tid vara oförmögen att själv ta itu med så stora problem och ta den aktiva del i behandlingsarbetet som socialtjänstlagen förutsätter.

Antag att det trots allt visar sig omöjligt att i tid få fram en ny lag om tvångsvård av vuxna missbrukare utifrån de riktlinjer som utskottet drar upp. Med hänsyn till de uttalanden som gjorts förutsätter vi då, som också Blenda Littmarck framhållit, att nykterhetsvårdslagen behålls i tillämpliga delar som ett provisorium. En teknisk jämkning av nykterhetsvårdslagen till socialtjänstlagen torde kunna ske ganska snabbt. Ett annat alternativ är att man skjuter på ikraftträdandet av socialtjänstlagen, om man inte får fram det nya förslaget om tvångsvård. Herr talman! Under många år sköt man en trumeld mot nykterhetsvårdslagen, särskilt mot dess tvångsinslag. Att hjälpa och rehabilitera någon mot hans vilja var omöjligt, hette det. Framgångsrik vård förutsatte frivillighet. Denna inställning påverkade inte bara arbetet i socialutredningen. Också i många nykterhetsnämnder drog man sig i det längsta för att utnyttja nykterhetsvårdslagens möjligheter. Nu har andra uppfattningar om vården utan samtycke börjat göra sig gällande. Trots vällovliga och helt nödvändiga satsningar på öppna och frivilliga vårdformer och trots starkt ökat antal avgiftningar m.m. vid psykiatriska kliniker har det visat sig att man inte kan undvara det sociala tvånget. Vi har fått ett stort uppdämt vårdbehov. Vi vet att många missbrukare har gått under. Det är också omvittnat att underlåtenheten att använda nykterhetsvårdslagen har lett till att barn i missbrukarhem i stället i växande omfattning tagits om hand för samhällsvård. Efter halvårsskiftet 1978 har vi fått en markant ökning av antalet ansökningar om tvångsvård vid nykterhetsvårdsanstalter. Ändå ligger som bekant bakom ansökningarna dubbla beslut i socialnämnd och länsrätt, där det också skall ha visats att möjligheter till frivilliga hjälpåtgärder tömts ut. Under 1979 har antalet ansökningar om tvångsintagning ökat med inte mindre än 29 20. Att avskaffa nykterhetsvårdslagen med dess i genomsnitt bortåt 600 tvångsomhändertagna utan att ersätta den med något annat är därför av humanitära skäl en omöjlighet. Ytterligare en anledning till att vi anser oss ha garantier för att nu gällande tvångsregler inte upphävs utan tillfredsställande ersättning är att utskottet på förslag från bl.a. vårt håll enhälligt beslutat komplettera socialtjänstlagen meden 11 §, som kallas Åtgärder mot missbruk. Denna paragraf återfinns på s. 130 i utskottets betänkande. I den slås inte bara fast att socialnämnden skall informera och på andra sätt arbeta för att förebygga och motverka missbruk utan också att ”nämnden skall även stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket”. Nämnden skall enligt paragrafen se till detta. Givetvis måste då också nämnden kunna vidta eller ta initiativ till nödvändiga åtgärder, om frivillighet inte går att nå och liv och hälsa står på spel. Någon möjlighet för socialnämnden att kringgå denna skyldighet genom att i stället tvångsomhänderta barnen finns inte. Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att den friska delen av familjen, barnen, tvångsomhändertogs medan den vårdbehövande — missbrukaren — lämnades åt sitt öde. Detta skulle klart strida mot socialtjänstens krav på helhetssyn. Det skulle inte heller tillgodose nämndens speciella förpliktelser mot missbrukaren själv enligt den nya 11 § eller det yttersta vårdansvaret enligt 3 §. Socialnämnden måste således på ett eller annat sätt kunna antingen själv besluta om vård oberoende av samtycke eller ta initiativ till sådana åtgärder i de fall då missbrukaren annars löper risk att gå under. Annars går socialtjänstlagen helt enkelt inte ihop. Låt mig så, herr talman, övergå till den begärda parlamentariska beredningen, som har att ytterligare utreda frågan om vård oberoende av samtycke. Det är av särskild vikt, säger utskottet, att utredningen görs förutsättningslöst. Samtidigt stryker utskottet under att utredningen bör sikta till att skapa största möjliga rättstrygghet för den enskilde och bästa möjligheter till en individuellt anpassad vård i en sammanhållen vårdkedja. Utskottet säger också att beredningen bör vara fri att pröva olika vägar att tillgodose nödvändiga vårdbehov inom ramen för helhetssynen. Det är faktiskt ganska många och bestämda och högt ställda krav beredningen får med sig på vägen, och det måste — även det — upplevas som betryggande. Jag vågar därför inläsa i kravet på individuellt anpassad vård att om en vårdobenägen missbrukare i första hand har trängande behov av psykiatrisk vård så skall han också kunna få denna. Behöver han å andra sidan en mer långvarig social rehabilitering skall han i stället kunna få det, även i de fall då han inte av egen kraft mäktar stå emot missbruket. LPV-förslaget och debatten kring det har haft det goda med sig att det i dag torde stå klart för en bred opinion att enbart en psykiatrisering av vården inte är en framkomlig väg. Psykiatrisk tvångsvård måste förbehållas gravt psykiskt sjuka. Beredningen skall också, enligt utskottet, överväga om möjligheterna för socialnämnd eller anhörig att förvalta en missbrukares pension, sjukpenning och föräldrapenning skall behållas. Jag nämner detta särskilt, inte bara för att det innebär tillmötesgående mot bl.a. en motion från vårt håll, utan också därför att regeringen inte tagit med detta i sina direktiv. Jag hoppas att direktiven kommer att kompletteras i det avseendet, för också detta nya förslag skall enligt utskottet kunna träda i kraft samtidigt med socialtjänstlagen. Till sist: I den allmänpolitiska debatten i januari i år slog jag som talesman för moderaterna fast följande i fråga om vården av vuxna missbrukare: ”Att beröva någon friheten är ett utomordentligt djupgående ingrepp i vederbörandes liv. Måste ett sådant frihetsberövande trots allt ske, måste 2. reglerna vara så klara och entydiga som det över huvud taget är möjligt, 3. beslutet omgärdas med stränga krav på rättssäkerhet och 4. vården kunna utformas så, att den så långt som möjligt svarar mot missbrukarens verkliga behov. Tvånget i sig kan aldrig bota eller rehabilitera. Det är dess innehåll i det enskilda fallet som är helt avgörande för resultatet.” Dessa krav motsvarar i stort de uttalanden som utskottet gjort. För att vi också skall kunna få garantier för att frivilligheten skall vara uttömd innan tvångsvård vidtas hoppas jag att det skall visa sig möjligt under arbetets gång att även foga in möjligheter till s.k. kontraktsvård. Enigheten kring utredningsdirektiven förpliktar, enigheten kring betänkandet i övrigt likaså. Detta gör, herr talman, att vi anser oss ha sådana garantier för en tillfredsställande slutlig produkt att vi kan sluta upp kring socialutskottets betänkande. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till socialutskottets hemställan på samtliga punkter.